Herr talman! I detta betänkande behandlas två motioner, i vilka yrkas att förmånsrätten för statens och kommunernas fordringar på skatt och allmänna avgifter skall avskaffas resp. att underentreprenörer och underleverantörer skall hållas skadeslösa vid konkurs, antingen genom en utvidgning av lönegarantin eller genom införande av förmånsrätt för nämnda gruppers fordringar. Förmånsrättslagen upptar bestämmelser om särskilda och allmänna förmånsrätter. Särskilda förmånsrätter gäller både vid utmätning och vid konkurs och följer bl.a. med fastighetsoch företagsinteckning. Också s.k. betalningssäkring ger numera förmånsrätt i den egendom som tagits i anspråk. Bland de allmänna förmånsrätterna, som endast gäller vid konkurs, märks det s.k. skatteprivilegiet, dvs. fordran på skatt och allmän avgift. Denna förmånsrätt för skatter och avgifter har en alldeles självklar samhällsekonomisk motivering, vars betydelse ökat i takt med den kraftigt tilltagande eftersläpningen i skatteoch avgiftsuppbörden.

Bortser man från att den borgerliga majoriteten nu plötsligt funnit det förenligt med sina intressen att begära en översyn/utredning — något som man nästan konsekvent motsätter sig när förslag därom kommer från socialdemokratiskt håll, oftast av förmenta besparingsskäl — så haltar logiken i slutsatserna betänkligt. Vad göras skall är nämligen allaredan gjort, eller åtminstone på väg att göras. Inga missförstånd skall behöva råda om socialdemokraternas inställning i fråga om stöd till de företag som oförskyllt hamnar i en obeståndssituation på grund av uteblivna betalningar från kundföretag som gått i konkurs. I detta avseende delar vi helt de uppfattningar som framförs i motion 720 om behovet av skydd för underentreprenörer och underleverantörer — det rör sig ofta om mindre företag — som råkar i svårigheter genom huvudentreprenörs och kundföretags konkurs. Det förhåller sig emellertid på det sättet att det redan i dag föreligger möjligheter för kronofogdemyndigheterna att lämna anstånd med indrivning av skatter och avgifter samt verka för ackordsuppgörelser. Det är enligt vår mening väsentligt att sysselsättningsmässiga och regionalpolitiska konsekvenser beaktas vid skatteindrivning. Även om sådan hänsyn redan tas i stor utsträckning, har företagsobeståndskommittén framlagt förslag, som innebär en ytterligare markering av behovet av samordning mellan rent fiskala intressen å ena sidan samt regional-, försörjningsoch arbetsmarknadspolitiken å andra sidan. Då regeringen förutom tillgången till denna utredning nyligen har beslutat om översyn av den statliga lönegarantin vid konkurs, synes behov av ytterligare utredningar knappast föreligga. En reform av det slag som motionärerna och utskottsmajoriteten förordar skulle sannolikt inte medföra någon märkbar förbättring av de oprioriterade borgenärernas ställning. Följderna blir snarast en omfördelning av risker och bördor mellan olika fordringsägare, vilket väl knappast kan vara något eftersträvansvärt ens från borgerliga utgångspunkter. Vi kommer inte med föreslagna åtgärder till rätta med det verkliga problemet, nämligen att gäldenärer kan bygga upp skulder för vilka rimlig täckning saknas. Det är anmärkningsvärt att de borgerliga partierna blundar för behovet av förbättring av företagens egen kreditbevakning. När vi har påpekat nödvändigheten av att se över reglerna i aktiebolagslagen för att förstärka skyddet för ett bolags borgenärer, t.ex. en skärpning av tvångslikvidationsreglerna, som i dag knappast erbjuder något skydd alls, har reformviljan från borgerligt håll nästan helt lyst med sin frånvaro. Vad det ytterst handlar om är att upprätthålla rättvisa och trovärdighet i skattesystemet. Statskassan har knappast råd att utsättas för den ytterligare brandskattning som ett slopande av skatteprivilegiet skulle innebära. Här finns det skäl att erinra om den borgerliga varianten av det indiska reptricket framförd i form av det smått klassiska budskapet att alla kurvor pekade uppåt ilagom tid inför valet 1979. Vi har från socialdemokratiskt håll kanske varit litet orättvisa, när vi så kategoriskt avvisat detta påstående. Ty om sanningen skall fram, finns det åtminstone en kurva, som har pekat brant uppåt under hela den tid borgerliga regeringar styrt landets öden och äventyr. Det är kurvan för restförda skatter och avgifter. Här räcker det sannerligen inte med en tredubbling, som riksskatteverket talar om i sitt remissyttrande över motionerna, i vilket man för resten avstyrker bifall till förslaget om att avskaffa förmånsrätten för skatter och avgifter vid konkurser. Den siffran är redan slagen med flera hästlängder. till ca 2 miljarder kronor. Svenska företag och individer släpar nu efter med bortåt 10 miljarder i debiterade skatter och avgifter, alltså en femdubbling på sex år. Hela 75 90 av restförda belopp beräknas vara företags källskatter, moms och arbetsgivaravgifter. Om inget radikalt görs, kommer skulden om bara några år att ha stigit till 15-20 miljarder, befarar uppbördsmyndigheterna. Visst kan man, som utskottsmajoriteten pliktskyldigast påpekar, sätta in ökade resurser mot notoriska skattesmitare. Men vi kan inte se någon anledning till att ytterligare befästa underskottsekonomin genom att slopa förmånsrätten för skatter och avgifter, som ju ändå är avsedda för gemensamma ändamål. Det kan enligt socialdemokratisk uppfattning inte vara riktigt att ta från den skattebetalande allmänhet som fullgör sina skyldigheter gentemot gemensamma intressen och ge till en trots allt mindre grupp av företag, av vilka tyvärr en del medvetet använder konkursen i det uppenbara syftet att komma ifrån sina förpliktelser till det gemensamma folkhushållet. Då är det som vi ser det bättre att tillgripa selektiva åtgärder, som direkt riktar sig mot problemen, dvs. obeståndssituationer för de seriösa företag som har råkat i bekymmer därför att de levererat varor eller tjänster till företag som gått i konkurs. Sådana åtgärder kan förutom de redan nämnda vara att ge småföretagen ökad hjälp och bistånd i fråga om kreditgivning och kredituppföljning. Ökade lånemöjligheter för småföretagen, något som varit aktuellt i bl.a. Vänerskogskonkursen, är också det en tänkbar väg i detta sammanhang. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman!

Gemensamt för de båda motionerna är alltså att de syftar till ändringar som skall stärka mindre företags ställning vid gäldenärs konkurs. Vi i lagutskottets majoritet anser i motsats till utskottets socialdemokrater att riksdagen bör göra ett tillkännagivande till regeringen med anledning av de båda motionerna. När en konkurs inträffar, sker, sedan konkurskostnaderna betalats, utdelning till fordringsägarna enligt en viss ordning, den s.k. förmånsrättsordningen. Man skiljer därvid mellan särskilda och allmänna förmånsrätter. Särskild förmånsrätt följer bl.a. med fastighetsoch företagsinteckning. Dessa förmånsrätter belastar endast viss egendom och har i princip förmånsrätt före de allmänna förmånsrätterna. Bästa rätt bland de allmänna förmånsrätterna har fordringar som står konkurskostnaderna nära. Därefter följer skatter och allmänna avgifter, det s.k. skatteprivilegiet. Den nästa i förmånsrättsordning i konkurs är fordringar på löner och pensioner, det s.k. löneprivilegiet. Det är att märka att lönefordringar i praktiken skyddas genom den statliga lönegarantin vid konkurs, vilket gör att det konkursdrabbade företagets anställda får ut sina lönefordringar genom lönegarantin. Först efter dessa olika typer av prioriterade fordringar sker eventuell utdelning i konkursen till övriga fordringsägare, bland vilka i många fall förekommer de i motionerna nämnda underleverantörerna och underentreprenörerna. Dessa senare — ofta mindre företag — drabbas därför vanligen av kännbara förluster när gäldenär går i konkurs. Det kan bli förluster i sådan omfattning att de själva tvingas gå i konkurs, varigenom även deras anställda blir friställda. I motionen av Torsten Gustafsson m.fl. begärs, som jag har nämnt, att skatters och allmänna avgifters förmånsrätt skall avskaffas, varigenom enligt motionärerna dels förutsättningarna för ackord skulle öka, dels oprioriterade fordringsägare, som de nämnda, får en förhållandevis bättre ställning. Det finns i detta sammanhang anledning att erinra om att lagberedningen på 1960-talet föreslog att skatteprivilegiet skulle avskaffas. Förslaget framlades efter nordiska överläggningar, och i Norge och Danmark avskaffade man skatteprivilegiet under 1960-talet. I Sverige kom det däremot att bibehållas, trots att flertalet remissinstanser tillstyrkte en ändring. Vi har i utskottet låtit remissbehandla denna motion, och som framgår av betänkandet har mer än hälften av remissinstanserna uttalat sig positivt om motionen. Sedan skatteprivilegiets bibehållande prövades för tio år sedan har flera omständigheter inträffat som kan påverka frågans bedömning. Bl. a. har staten genom andra lagstiftningsåtgärder fått ökat skydd för sina fordringar på skatter och allmänna avgifter. Sålunda infördes 1979 ett nytt institut, betalningssäkring, som ger särskild förmånsrätt i konkurs. Vidare har på det skatterättsliga området i ökad utsträckning införts regler om personligt ansvar för juridisk persons skulder, s.k. ansvarsgenombrott. Å andra sidan, framhåller vi, måste även beaktas att undanhållande av skattemedel på senare tid har gällt allt större belopp. Det är av stor betydelse från skattemoralisk synpunkt och av allmänna rättviseskäl att statens fordringar drivs in. En viktig fråga i detta sammanhang är också vilken inverkan skatteprivilegiet har på möjligheterna att få till stånd ackord, som framhålls i motionen. Sammantaget anser vi inom utskottsmajoriteten att det finns skäl att ånyo förutsättningslöst pröva frågan, om förmånsrätten för skatter och allmänna avgifter bör bibehållas eller om den kan avskaffas. Det är därvid angeläget att man noga analyserar vilka effekter ett slopande av förmånsrätten skulle få ur olika synpunkter, inte minst för de oprioriterade fordringsägarna som är nämnda i motionerna. Vi anser dessutom att det är viktigt att man tar del av de erfarenheter som har vunnits i Norge och Danmark sedan skatteprivilegiet avskaffades där under 1960-talet. Herr talman! I motion 720 av Olle Eriksson m.fl. anges två olika vägar för att bättre skydda underleverantörer och underentreprenörer. Att det finns behov av ett sådant skydd är senare tids konkurser exempel på, och i motionen nämner man de problem som har uppstått för åkeriägare och andra småföretagare på grund av Vänerskogs konkurs. Eftersom Olle Eriksson senare kommer att yttra sig vill jag inskränka mig till att helt kort ta upp hans motion. Enligt motionen bör i första hand den statliga lönegarantin utvidgas så att den täcker underentreprenörs fordran vid huvudentreprenörs och kundföretags konkurs i vad den avser de anställdas arbetsinsats, alltså inte företagarnas. Man bör också enligt motionen pröva möjligheten att finna ett lönegarantisystem för underleverantörer i de fall där deras situation blir orimligt besvärlig till följd av en konkurs. Är det inte möjligt att utvidga lönegarantin, bör, säger motionärerna, andra vägar prövas, t.ex. införande av förmånsrätt för nämnda gruppers fordringar. Vi som utgör majoriteten i utskottet påpekar att riksdagen i höstas begärde en utredning om införande av förmånsrätt för upplupen royalty till författare och andra grupper på det upphovsrättsliga området. Detta utredningsarbete har ännu inte påbörjats, och vi anser att det är lämpligt att den kommande utredningen även tar upp de frågor om förmånsrätt som Olle Eriksson och hans medmotionärer har föreslagit. Vad gäller förslaget om utvidgning av den statliga lönegarantin förutsätter vi att den nyligen tillsatte utredaren, som skall göra en allmän översyn av den statliga lönegarantin vid konkurs, även skall pröva de förslag som framförs i motionen. Sammanfattningsvis, herr talman, vill jag bara konstatera att vi ser det som väsentligt att man försöker finna former för att stärka de mindre företagens ställning vid deras gäldenärers konkurser för att om möjligt undvika svåra ekonomiska problem för dessa mindre företag och risk för friställande av deras anställda. Det kan inte för alltid vara självklart att staten får skatten inbetalad innan den lille företagaren får ersättning för det arbete och de leveranser han gjort. Vi är medvetna om att det är besvärliga avvägningsproblem, men det får inte hindra att vi försöker finna lösningar till gagn för dessa mindre företag och för alla dem som är beroende av dem. Bengt Silfverstrand tog i sitt anförande något upp sakfrågan och använde sedan en rad uttryck som det kanske vore anledning att kommentera. Jag tycker emellertid att sakfrågan är så viktig att jag kan hoppa över att kommentera påståendena om åtskilliga krumbukter, haltande logik osv. Sådant hör inte hit; det är en alltför väsentlig fråga vi har att diskutera. Herr talman! Jag ber slutligen att få yrka bifall till utskottets hemställan, vilket innebär att riksdagen skall ge regeringen till känna vad som anförts i denna fråga.
Herr talman! Jag förstår så väl att Martin Olsson inte vill kommentera det jag har kallat krumbukter. Det är helt enkelt så, att vi är överens om en mycket viktig sak i det här betänkandet, nämligen att de små företag som råkar i besvärliga situationer därför att större företag, som har varit kunder till dem, inte gör rätt för sig, inte betalar sina skulder, vill vi på alla sätt stödja. Det har vi också markerat genom att ange olika åtgärder — kreditgivning osv. — som kan vidtas. Vi har vidare påpekat att utredningar redan sysslar med dessa problem. Företagsobeståndskommittén har för länge sedan lagt fram ett betänkande som innehåller en rad förslag till konkreta åtgärder. Det var inte heller så länge sedan regeringen begärde en översyn av lönegarantin. Det är just den statliga lönegarantin som de som väckt motion 720 vill utvidga. Slutsummeringen blir alltså att det redan pågår en utredning och att vi snart får ett utredningsmaterial med förslag till behövliga åtgärder. I det läget har jag mycket svårt att förstå att det skulle behövas ytterligare en utredning, i synnerhet som vi gång på gång från borgerligt håll får höra att vi har nog med utredningar i detta samhälle. En hel del av dem som pågår skulle i stället läggas ned. Som så ofta görs från borgerligt håll försöker också Martin Olsson sätta den stora stygga staten i motsats till den lille företagaren. Jag måste tydligen påminna Martin Olsson om att den stora staten består av många små skattebetalare. Vi kan inte finna det rimligt att i en situation med stora underskott, med restförda skatter på 10 miljarder kronor, tillåta ytterligare försämringar i vår ekonomi genom att släppa efter på förmånsrätten för skatter. Det finns alltså skäl att hålla fast vid dem för att upprätthålla någon skattemoral i detta land.
Herr talman! Vi har att ta ställning till två motioner som utskottet har bedömt som mycket viktiga. Den ena av dem hart.o.m. remissbehandlats, varvid ganska fylliga yttranden har inkommit. Åtskilliga remissinstanser har sagt att de frågor som tas upp bör prövas. Vi skall komma ihåg att ingen i utskottsmajoriteten har yrkat att motionen av Torsten Gustafsson m.fl. helt skall bifallas. I den yrkas på förslag till avskaffande av förmånsrätten för stats och kommuns fordringar å skatt och allmänna avgifter. Vad vi diskuterat är således om det är rimligt att pröva om det finns anledning att ändra nuvarande skatteprivilegium, vilket våra grannländer tog bort för snart 15 år sedan. På 1960-talet ansåg åtskilliga remissinstanser att det skulle tas bort, och så anser flera remissinstanser också nu. Vi i utskottsmajoriteten har inte betraktat ett sådant avskaffande som en självklarhet, utan vi har uttalat att det finns anledning att pröva frågan. Bengt Silfverstrand ondgör sig över de utredningar som pågår och över dem som han påstår att vi begär. Det senare är inte riktigt. Det går bra att läsa innantill i betänkandet att vi hänvisar till en utredning som arbetar med en av de frågor som tas upp i nämnda motion och en utredning angående royalties, som en enig riksdag begärde i höstas. Det är således inte fråga om att tillsätta ytterligare en utredning. Jag förstår inte hur Bengt Silfverstrand läser utskottsbetänkandet. Det är faktiskt bara texten på en och en halv sida som inte socialdemokraterna står bakom. Bengt Silfverstrand talar om den stora stygga staten. Men det är inte fråga om att vara stygg. Vad det handlar om är vad som är lämpligast och bäst ur samhällssynpunkt, ur företagsamhetens synpunkt och därmed ur sysselsättningssynpunkt, regionalpolitisk synpunkt osv. Vi från utskottsmajoriteten kan inte finna det riktigt att riksdagen helt avvisar två motioner som tar upp väsentliga och aktuella frågor, utan vi anser det väsentligt att riksdagen gör ett positivt uttalande om vikten av att förutsättningslöst pröva dessa frågor.
Herr talman! De problem som motionärerna, i båda motionerna, tar upp « när det gäller att förbättra skyddet för småföretag som kommer på obestånd på grund av att kundföretag har råkat i konkurs, är vi också angelägna om att lösa. Vi utgår dels från de möjligheter som redan finns, dels från de förutsättningar som kan förbättras genom att det finns utredningsmaterial. Därför tycker vi att det är ganska onödigt att än en gång påpeka att det behövs en översyn. Det räcker väl att, som vi säger i reservationen, hänvisa till företagsobeståndskommittén och till den nu begärda översynen av lönegarantin. Martin Olsson har två gånger hänvisat till att man i de nordiska länderna har slopat denna förmånsrätt. Det kan då vara angeläget att också helt stillsamt påpeka att man i Norge har ett betydligt effektivare indrivningsförfarande än vi har i Sverige. Slutsatsen blir alltså att man kanske i Norge har mindre behov av att ha kvar förmånsrätt för skatterna. Det är också värt att nämna Västtyskland, eftersom de internationella jämförelserna tydligen är intressanta på borgerligt håll. Myndigheterna i Västtyskland betraktar exempelvis varje konkurs som ett förmodat brott och låter automatiskt göra polisutredning. Martin Olsson borde väl känna till att man inte har vågat gå så långt i vårt land, trots att vi flera gånger har påpekat behovet av att skärpa reglerna och näringsförbudet. Vi har alltså i sak varit överens om att vi skall stärka de små företagens ställning just i dessa avseenden när det gäller konkurser. Men vi behöver inte ytterligare betunga ett redan tyngt utredningsväsende för att komma till rätta med dessa problem.
Herr talman! Motionerna tar upp problem och anvisar vissa vägar. Från utskottsmajoritetens sida anser vi att de vägarna bör prövas, till skillnad från socialdemokraterna, som säger att syftet i motionerna inte kan tillgodoses genom ändringar i den lagstiftning som motionärerna hänvisar till. Socialdemokraterna hänvisar i stället till andra åtgärder, dock utan att ha något annat förslag än att riksdagen helt enkelt skall avslå de båda motionerna. Detta finner vi inte skäligt, utan vi finner att det är rimligt att man allsidigt prövar dessa frågor. Vad gäller skatteindrivningen i olika länder har jag inga uppgifter om det. Jag konstaterar bara vad vi har varit ense om vid utskottsbehandlingen, nämligen att förmånsrätten för skatter har avskaffats i Danmark och Norge. Om vi i utskottet tar allvarligt på en motion händer det ofta att den remissbehandlas så att vi skall få synpunkter. Efter att ha hört en rad remissinstanser, varav åtskilliga anser att frågan bör prövas allsidigt, vore det förvånande om vi skulle föreslå riksdagen att avslå motionerna och att de alltså inte skulle föranleda någon åtgärd. Jag tror att socialdemokraterna och vi har olika grundsyn vad gäller dessa båda motioner. Vi vill finna vägar som gör att de mindre företagarna, som är underleverantörer eller underentreprenörer i konkurs, skall känna att deras ställning är säkrare än den är. fö Herr talman!

Fungerande företag som ger sysselsättning är väldigt viktiga, och vi bör därför på olika sätt försöka gynna sådana.

Herr talman! Jag skall kort beröra frågan om en utvidgning av lönegarantin vid konkurs sådan den aktualiseras i motion 720. Det var 1970 års riksdag som, i enlighet med proposition nr 20, beslöt att införa ett garantisystem för sådana löneoch pensionsfordringar som har förmånsrätt vid konkurs. Det beslöts vidare att denna reform skulle finansieras genom en särskild arbetsgivaravgift. Det var starka sociala skäl som talade för att man skulle trygga arbetstagarnas rätt att få ut intjänad lön, när arbetsgivaren kommit på obestånd. I dessa avseenden har det i de politiska partierna varit samstämmiga uppfattningar. Nu är det inte bara arbetstagare som drabbas vid t.ex. konkurser. Vi har andra grupper som drabbas, och i vissa fall drabbas mycket hårt ekonomiskt, exempelvis underentreprenörer och underleverantörer. Dessa gruppers situation beaktades inte vid lönegarantireformens genomförande 1970, och någon ändring till det bättre har heller inte skett. Det föreligger en betydande likhet mellan de fordringar som löntagare har vid en konkurs och de fordringar som t.ex. en underentreprenör har. Såväl löntagaren som underentreprenören och hans anställda har genom sina arbetsinsatser tillfört konkursboet ekonomiska värden. Det är otillfredsställande att underentreprenörers och underleverantörers trygghetsproblem har lämnats obeaktade på det här sättet. Dessa frågor och problem har jag tillsammans med medmotionärer aktualiserat vid fem olika riksmöten. Vi har anhållit om utredning av och förslag om en utvidgning av systemet med lönegaranti vid konkurs. Vid de tre senaste tillfällena — 1974, 1975 82 — har det varit ledamöter från fyra partier som varit medmotionärer. Vid tidigare års behandling av dessa motioner har man bl.a. uttryckt förståelse för syftet som låg bakom motionerna, nämligen att det är önskvärt att begränsa verkningarna av en entreprenörs konkurs, så att inte också underentreprenörer, till följd av utebliven betalning, kommer på obestånd. Med olika motiveringar har man dock vid tidigare riksmöten avstyrkt motionerna. Nu har emellertid lagutskottet och dess majoritet glädjande nog gått oss motionärer till mötes genom att hemställa att riksdagen skall ge regeringen till känna vad utskottet anfört om en översyn av reglerna om förmånsrätt vid konkurs och om den statliga lönegarantin. Reservanterna är i långa stycken ense med majoriteten i utskottet och stöder bl.a. uppfattningen att det är en angelägen uppgift för statsmakterna att pröva i vilken ordning de små företagens ställning skall kunna förbättras, när ett stort företag går i konkurs. Vidare utgår reservanterna från att den utredare som regeringen i dagarna tillkallat i hithörande fråga även kommer att pröva den föreslagna utvidgningen av lönegarantin, om detta under utredningsarbetet skulle visa sig vara påkallat. Det hade varit ett gott stöd i en angelägen trygghetsfråga, om också reservanterna hade anslutit sig till det som majoriteten vill ge regeringen till känna, eftersom det i långa stycken överensstämmer med vad de syftar till. En tveksamhet som följt denna fråga genom åren är att en utvidgning av lönegarantin och ett införande av förmånsrätt i viss utsträckning för underentreprenörers och underleverantörers fordringar vid konkurser skulle föra med sig svåra gränsdragningsoch utredningstekniska problem. Eftersom reservanterna har hakat på detta och särskilt betonat det, vill jag fråga Bengt Silfverstrand vari dessa svåra gränsdragningsoch utredningstekniska problem består. En annan fråga som jag skulle vilja ställa och som jag själv har fått av kolleger och småföretagare som oförskyllt drabbats av olika konkurser är: Varför har man inte tidigare mer aktivt sökt rätta till denna orättvisa, då man i vårt samhälle i övrigt har en ständig strävan att ge alla grupper socialt skydd och trygghet?
Herr talman! Jag fick en fråga av Olle Eriksson, som jag gärna skall besvara. Han undrade vari gränsdragningsproblemen består. Det är faktiskt mycket enkelt att svara. Om man genomför generella skatteeftergifter, hjälper man också företag som drivs mindre ansvarsfullt med avseende på skattskyldigheten. Vi vill förhindra att det välbehövliga stöd som vi ger till de seriösa företag som Olle Eriksson pläderar för — där är vi alltså överens — också kommer icke förtjänta företag, som mer eller mindre har planerat konkursen, till del. Det är därför vi hänvisar till att det redan finns en begäran om översyn av den statliga lönegarantin. Eftersom en sådan utredning inom mycket kort tid skall tillsättas av regeringen är Olle Eriksson och motionärerna på den punkten redan tillgodosedda. Då finns det ingen anledning att lagutskottet ytterligare en gång begär samma översyn. I sak är vi alltså överens. Det stöd som Olle Eriksson efterlyser från reservanterna har han redan i sak. Vi delar uppfattningen att seriösa företag skall ha ett skydd när de oförskyllt kommer i obeståndssituationer.
Herr talman! Det är lätt att säga, Bengt Silfverstrand, men detta är svar, som många drabbade inte är nöjda med. De har inget skydd i dag. Det har nu senast alla de som har drabbats av Vänerskogskonkursen fått erfara. Det utredningstekniska problem jag hänvisade till föreligger inte nu. När vi 1971 och 1972 motionerade i de här frågorna fanns de däremot. Då anhöll vi motionärer om att lönegarantin skulle gälla fullt ut. Den skulle skydda även underentreprenören och företagaren själv. Den skulle också skydda materialdelen. Men efter 1974 har vi motionärer hemställt om att endast underleverantörens anställda skall omfattas av den statliga lönegarantin. Det är bara den biten det gäller, och då är det inget utredningstekniskt problem. Varje företag kan omgående ta fram det som innefattas av lönedelen. Tar vi däremot med materialdelen blir det genast mycket svårare. Då kan jag förstå att det uppstår utredningstekniska problem.
Herr talman! Om Olle Eriksson inte är nöjd får han faktiskt gå till den borgerliga regering som sedan 1979 ligger och trycker på ett utredningsbetänkande som företagsobeståndskommittén har lagt fram. Där föreslås precis de åtgärder som Olle Eriksson m.fl. har begärt, nämligen att man skall ta hänsyn till sysselsättningen och göra arbetsmarknadspolitiska bedömningar ide fall då underentreprenörer och underleverantörer råkar på obestånd. Alla de sakliga motiveringar som finns understryker företagsobeståndskommittén och föreslår regeringen att lägga fram förslaget. Jag vill retirera frågan: Varför, Olle Eriksson, har den regering vari Olle Erikssons eget parti ingår inte tagit ställning till företagsobeståndskommitténs förslag? Hade man gjort det hade Olle Eriksson inte behövt motionera ytterligare en gång.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

Herr talman! När en person i god tro har köpt stöldgods uppstår frågan: Skall denna person anses vara ägare och för alltid få behålla egendomen eller skall den ursprunglige ägarens skydd stärkas? Under de senaste åren har det både i pressen och på olika föreningsmöten framförts många opinionsyttringar för den uppfattningen, att den ursprunglige ägarens rätt borde stärkas och att nu gällande lagstiftning borde bli föremål för en översyn och ändring. Detta krav har också förelagts riksdagen i form av en motion, som avgavs under den allmänna motionstiden 1980. Motionen behandlades såväl i lagutskottet som i justitieutskottet. Båda utskotten föreslog att en utredning skulle tillsättas för att utröna förutsättningarna för en ändring av gällande ordning, och utskotten skrev att utredningen borde ske utan dröjsmål. Regeringen tillkallade också hösten 1980 en särskild utredare. Vi hade förväntat oss att ett års utredningstid skulle vara tillräcklig i detta fall och att vi nu, under vårsessionen 1982, skulle få tillfälle att behandla en proposition eller i varje fall studera utredningsmannens förslag. På denna punkt har vi blivit mycket besvikna. Nu konstateras att utredningen påbörjade sitt arbete först under hösten 1981 och att något förslag inte kan förväntas förrän under 1983. Vad anledningen kan vara till att det dröjde ett år innan utredningen påbörjade sitt arbete är för oss obekant, men vi anser att så lång utredningstid som nu skisseras i denna fråga inte är försvarbar. Under tiden fortsätter den allmänna debatten, och kraven på en förändring av gällande lagstiftning växer i styrka. Den socialdemokratiska gruppen i lagutskottet har mot den här bakgrun den i en motion krävt att utredaren skall få i uppdrag att under 1982 med förtur lägga fram förslag till nya bestämmelser om godtrosförvärv av stöldgods. Majoriteten i lagutskottet har inte ansett sig kunna tillstyrka vårt mycket rimliga krav, vilket är svårt att förstå. Genom att både lagutskottet och justitieutskottet och en enhällig riksdag ställde sig bakom kravet på utredning fanns här ett utsökt tillfälle för utredningen att visa prov på handlingskraft, vilket i hög grad hade ökat folks förtroende för politiken. Den chansen har nu missats. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Principen om exstinktiva godtrosförvärv — alltså att en godtroende förvärvare under vissa omständigheter kan bli ägare till en sak, trots att överlåtaren inte hade rätt att överlåta saken — är djupt rotad i svensk rättstradition. Det hindrar inte att den rättsprincipen har varit mycket omdiskuterad under årens lopp. I själva verket fördes i riksdagen redan på 1870-talet en intensiv debatt om huruvida principen borde gälla eller icke gälla — det gällde då framför allt kreaturshandeln. Men principen har fått fortsätta att gälla, trots att det så sent som 1965 fanns ett lagförslag på det här området. Det stupade bl.a. på att man inte kunde få nordisk enighet kring en lagstiftning. Nu finns det en utredning och en utredningsman som behandlar den här frågan. Utredningsmannen har meddelat att utredningen skall vara klar inom ett år. Det tog litet tid innan den kom i gång därför att det var problem med att få sekreterare och med en del andra praktiska saker, men nu kommer ett förslag snart att läggas fram. Det räcker inte för socialdemokraterna, trots att den här frågan faktiskt har varit aktuell under det halvsekel som socialdemokraterna regerade landet. Det räcker alltså inte att ett förslag kommer inom loppet av något år. Jag tycker detta är litet förvånande, milt sagt. Till yttermera visso är det så att denna fråga faktiskt är ganska komplicerad. Jag skulle gärna vilja ställa en fråga till Lennart Andersson. Låt oss tänka oss att en person går till en affär vid Sergels torg och handlar en sak. Detta sker på ett fullkomligt normalt sätt, och personen har inte anledning att misstänka vare sig det ena eller det andra. Om det i efterhand visar sig att den inköpta saken en gång ett långt tidigare skede har varit stulen, är det då utan vidare självklart att personen, som helt i god tro och intet ont anande köpte den i affären, inte skall få behålla den? Det här området är icke så där alldeles enkelt. Jag tror inte att man skall rusa åstad och utan att tänka sig för begära lagändringar. Socialdemokraternas inställning på den här punkten tycker jag inte precis vittnar om att man har bättrat sig när det gäller omsorgen om en lagstiftning som verkligen är genomtänkt. Men, herr talman, det mest anmärkningsvärda med socialdemokraternas förslag och reservation på den här punkten är faktiskt det, att den utredning som nu sitter har att direkt ta upp de problem som motionärerna berör. Utredningen heter ju Utredning för att se över gällande ordning i fråga om godtrosförvärv av stöldgods, m.m. Att begära att den här frågan, dvs. frågan om godtrosförvärv av stöldgods, skall tas upp med förtur är detsamma som att begära att utredningsarbetet i allt väsentligt i sin helhet skall tas upp med förtur. Detta är enligt min uppfattning en mycket konstig ordning. Herr talman! Det här kan jag inte betrakta som någonting annat än en ganska meningslös demonstration från socialdemokraternas sida, och det finns god anledning för riksdagen att följa utskottsmajoriteten, till vars hemställan jag yrkar bifall.
Herr talman! En mycket kort replik! Joakim Ollén har tydligen inte observerat att uppfattningarna hos den allmänna opinionen har förändrats mycket påtagligt under 1970-talet i den här aktuella frågan. Om Joakim Ollén frågar folk i allmänhet vad de anser får han i dag helt andra svar än vad han fick i början av 1970-talet. Det upplevs i dag som en mycket angelägen sak att få en lagändring till stånd, och det är det kravet vi har fört fram.

Herr talman! Det kanske inte är så där alldeles självklart, eftersom Lennart Andersson inte svarade på det exempel jag gav. Jag tycker att detta exempel ganska klart visar att frågan inte är så alldeles enkel. Det är lätt för folk att tycka — det kan vi tycka här i kammaren också — att den som blivit bestulen på en sak och sedan kan konstatera att den saken har köpts t.ex. av någon nere på Sergels torg bör ha sin rätt. Men i de mer komplicerade situationer som jag talar om är frågan inte utan vidare självklar, t.ex. om man går in i en affär och på ett helt normalt sätt handlar en sak, som långt tidigare blivit stulen. Det är inte utan vidare självklart att den saken inte skall kunna bli föremål för godtrosförvärv. Det tror jag också att folk tycker.
Herr talman! Vid den här sena tidpunkten tycker jag att det är överflödigt att Joakim Ollén och jag för en längre akademisk debatt om detta. Både han och jag vet mycket väl att Sveriges lagstiftning på den här punkten skiljer sig från många andra länders lagstiftning. När det går bra i andra länder, kommer det säkerligen att gå bra även här.

Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har frågat mig om de uppgifter som återges i en artikel i Svenska Dagbladet rörande en repsoldats insjuknande under ledighet i hemmet är riktiga och, om så är fallet, om jag anser att de vittnar om god organisation samt, om så inte är fallet, vilka åtgärder jag avser vidta. Bestämmelser om vilka åtgärder en värnpliktig som insjuknar under ledighet utanför tjänstgöringsplatsen skall vidta finns intagna i tjänstereglementet för försvarsmakten. Av dessa bestämmelser framgår att den värnpliktige, för att styrka laga förfall för uteblivande från tjänstgöring, snarast skall anskaffa och till vederbörande chef översända läkarintyg. Sådant intyg skall om möjligt vara utfärdat av militärläkare eller av annan läkare i allmän tjänst eller, om sådan inte kan anlitas, av annan läkare. Sjukintyget skall innehålla uppgift om sjukdomens art och bestyrkande av att sjukdomen utgör ett bestämt hinder för den värnpliktige att utan risk för hälsan företa färden till sitt förband. Vid sjukdom i hemmet skall den värnpliktige meddela sitt dagbefäl. Vid vissa förband tillämpas den ordningen att den värnpliktige kontaktar förbandets sjukvårdsavdelning, som underrättar vederbörande militära befäl. Jag konstaterar att gällande bestämmelser är klara och lätta att tillämpa. Den läkare som anlitas avgör om sjukdomen utgör ett bestämt hinder för den värnpliktige att utan risk för hälsan färdas till förbandet. Frågan om tjänstbarheten avgörs av förbandsläkaren, när den värnpliktige åter inställt sig vid förbandet. De förhållanden som skildras i den nämnda tidningsartikeln vittnar enligt min mening inte, ifall de är riktigt återgivna, om en helt tillfredsställande handläggning. Förhållandena speglar i så fall inte gängse rutiner, utan får ses som en beskrivning av en serie olyckliga omständigheter.

Herr talman! Tillåt mig att till försvarsministern framföra ett tack för hans svar på min fråga. Denna fråga kan förefalla att gälla en ganska obetydlig sak. Men det är klart att det för mig som läkare, med ett militärmedicinskt förflutet och dessutom fortfarande tillhörande reserven, känns angeläget att få klarhet i om offentligt framförd kritik, som når många människor och formar deras föreställning om hur det går till i verkligheten, överensstämmer med de faktiska förhållandena i det enskilda fallet. Är den riktig, bör förhållandena rättas till. Är den oriktig, bör detta bli offentligt fastslaget. Det är viktigt att våra värnpliktiga har förtroende för den militära sjukvården, i krig och i fred. Vad försvarsministern nu har redovisat om bestämmelserna är naturligtvis formellt riktigt. ”Handläggningen” har kansket.o.m. varit ”reglementsenlig” — men inom sjukvården handlägger vi inte ärenden, utan vi tar hand om personer. Det har nog fallerat både i början och i slutet av händelsekedjan, såväl civilt som militärt. Beträffande de skildrade förhållandena använder försvarsministern uttrycket ”ifall de är riktigt återgivna”. Jag hoppades faktiskt att min fråga skulle föranleda försvarsministern att be någon av sina handläggare ta reda på om förhållandena var rätt återgivna. Så tycks inte ha skett. Jag hoppas emellertid att själva det förhållandet att saken nu har uppmärksammats här kan innebära att man tänker igenom hur fredssjukvården skall fungera även under ”olyckliga omständigheter”. Det är ju bl.a. på den förmågan som även krigssjukvårdens framgång beror.

Herr talman! Ylva Annerstedt har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att bestämmelserna i förordningen om ungdomsplatser skall efterlevas. Inledningsvis vill jag konstatera att skolstyrelsen har ett uppföljningsansvar för alla ungdomar under 18 år, vilket innebär att den, så långt det är möjligt, skall se till att alla dessa ungdomar får antingen utbildning eller arbete. Genom riksdagens beslut 1980 med anledning av regeringens proposition om åtgärder för att främja ungdomarnas utbildning i gymnasieskolan m.m. slogs skolans uppföljningsansvar för 16-17-åringarna fast. Samtidigt gavs skolan utökade resurser för att kunna erbjuda dessa ungdomar en mer varierad utbildning. fr.o.m. halvårsskiftet 1980 har skolan t.ex. möjlighet att till sådana elever som trots skolans utökade resurser inte har kunnat beredas plats inom gymnasieskolan, anordna s.k. yrkesintroduktion om högst 40 veckor. Riksdagsbeslutet 1980 med anledning av den s.k. ungdomspropositionen innebär att utbildning skall sättas i främsta rummet för ungdomar under 18 år. Denna syn har också präglat de åtgärder som under senare år vidtagits för att förverkliga skolans uppföljningsansvar. Det är angeläget, enligt min mening, att åtgärder inte vidtas som försvårar genomförandet av skolans långsiktiga åtgärdsprogram för ungdomar som inte fyllt 18 år. Mot bakgrund av att läget på arbetsmarknaden förvärrades under hösten och vintern beslutade regeringen att tillskjuta ytterligare resurser för att inrätta s.k. ungdomsplatser för att den vägen söka förbättra situationen för de ungdomar under 18 år, vilka trots alla till buds stående möjligheter inte hade kunnat placeras i utbildning eller arbete. Enligt den förordning om bidrag till ungdomsplatser som regeringen utfärdade i januari i år skall, i varje enskilt fall, innan anvisning sker till en ungdomsplats, arbetsförmedlingen efter samråd med skolstyrelsen ha prövat möjligheterna att bereda den arbetslöse lämplig utbildning eller yrkesintroduktion. I motivtexten till förordningen om bidrag till ungdomsplatser betonas det att skolans förstahandsansvar för ungdomar upp till 18 år består oförändrat och att de nya ungdomsplatserna får ses som ett komplement till kommunens, alltså skolstyrelsens, reguljära uppföljningsinsatser. Denna syn, dvs. att utbildningsåtgärder skall sättas i första hand, stämmer väl överens med de riksdagsbeslut som jag tidigare har refererat till. Jag förutsätter att tillämpningen av förordningen om bidrag till ungdomsplatser håller sig inom ramen för vad jag redovisat.

Herr talman! Jag får tacka skolministern för det positiva och klargörande svaret på min fråga. Bakgrunden är att det uppstått tveksamhet i tillämpningen. Det gäller dels dröjsmålet med informationen från AMS, dels formuleringarna i denna information. Det är därför värdefullt att få fastlagt att det i första hand är utbildningsinsatser och yrkesintroduktion som skall prövas. Särskilt värdefullt är det att statsrådet i sitt svar erinrar om vad som står i motivtexten till förordningen, nämligen att de nya ungdomsplatserna får ses som ett komplement till skolstyrelsens reguljära uppföljningsinsatser. Med tanke på de krav på yrkesutbildning som en modern arbetsmarknad ställer, kan det inte nog understrykas hur viktigt det är att ungdomarna på alla sätt stimuleras till och motiveras för en utbildning som kan ge dem en bas att stå på i framtiden. Att yrkesintroduktionen varit ett verksamt medel i detta arbete visar inte minst den utvärdering som skolöverstyrelsen gjort. Där framgår det att ca en tredjedel av de ca 19 000 ungdomar som deltagit har blivit motiverade till att återgå till studier. Ungefär lika många har fått anställning. Yrkesintroduktionen är alltså ett viktigt första steg för de ungdomar som inte går direkt till utbildning efter grundskolan. Betyder detta alltså att statsrådet med svaret bekräftar att förordningen skall tolkas så att ungdomarna först skall erbjudas yrkesintroduktion och därefter ungdomsplats?

Herr talman! Det är en korrekt tolkning som Ylva Annerstedt har gjort. Samtidigt vill jag säga att det måste vara möjligt att ta till vara den positiva samförståndsanda, i vilken parterna har träffat överenskommelsen om ungdomsplatser, så att verksamheten med yrkesintroduktion och ungdomsplatser kan bedrivas på rätt sätt. De åtgärder för ungdomar som hör till det kommunala uppföljningsansvaret och som nu har vidtagits måste bli bättre samordnade, så att de kan ingå i och bilda ett helhetsmönster för både kommun och enskild elev. Det får exempelvis inte bli så att det skapas ekonomiska stimulanser för ungdomar under 18 år som gör att de väljer att inte utbilda sig. Det vore olyckligt, om åtgärder som på kort sikt avses lösa ett akut arbetslöshetsproblem skulle omintetgöra skolans verksamhet. I kontrast till yrkesintroduktionen framstår ungdomsplatserna som kortsiktiga, men ibland nödvändiga lösningar. De är i vissa fall nödvändiga brandkårsutryckningar i en akut situation, men risken finns att de kan bli en lösning som är alltför lätt att ta till. Man måste först ha uttömt möjligheterna till yrkesintroduktion, som Ylva Annerstedt säger. Ungdomsplatserna är som sagt en lösning i en akut situation som kan vara nödvändig att tillgripa, men huvudregeln måste vara att man skall sträva efter långsiktiga lösningar och förebyggande åtgärder.
Herr talman! Den senaste statistiken visar att arbetslösheten faktiskt har sjunkit med 18 000 mellan januari och februari och att större delen av den totala minskningen gäller ungdomar under 25 år. Det är glädjande att konstatera att regeringens insatser nu börjar ge effekt. Men trots detta tror jagatt vi måste inse att en mycket snabb återgång inte är möjlig. Det är därför viktigt att veta vad som händer i höst — bidragsgivningen till ungdomsplatserna är ju begränsad till att gälla fram till den 30 juni. Det vore värdefullt om skolministern kunde ge ett svar på frågan om vad som kommer att hända till hösten när det gäller de ungdomar som är i en svår situation.

Herr talman! Jag vill påminna om att regeringen har lagt fram sina förslag för budgetåret 1982/83 i årets budgetproposition, som f. n. behandlas av riksdagen. För verksamheten med ungdomsplatser utgår bidrag enligt förordningen om bidrag till ungdomsplatser. Den förordningen gäller t.o.m. juni månads utgång, eftersom ungdomsplatserna var tänkta som en tillfällig lösning i ett akut läge. De medel som står till förfogande utgörs av de 60 milj.kr. som regeringen med stöd av finansfullmakten anvisade i höstas för s.k. arbetspraktik för ungdomar under 18 år som efter genomgången yrkesintroduktion inte fått plats i gymnasieskolan och inte heller har kunnat erbjudas arbete. F. n. pågår inom regeringskansliet arbete med att planera och samordna ungdomsåtgärderna i höst. Som ett led i detta sammanträffade arbetsmarknadsministern med parterna den 10 mars för att diskutera ungdomsåtgärdernas fortsättning. Det är ännu för tidigt att lämna besked om exakt vilken utformning som ungdomsåtgärderna kommer att få i höst.
Herr talman! Jag är mycket tacksam för det svaret, eftersom många är oroade och vill planera också för den kommande säsongen. Det var bra att få höra att det nu pågår ett arbete för att samordna och gå vidare med de åtgärder och insatser för ungdomarna som har påbörjats.

Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig om jag är beredd att verka för att förslag läggs fram om att upphöja internationella kvinnodagen den 8 mars till nationell helgdag. Jag hyser stor förståelse för att den internationella kvinnodagen fyller en viktig funktion som gemensam kampdag för olika kvinnorörelser. Jag anser dock inte att dagen bör jämställas med en nationell helgdag. Bl. a. vill jag framhålla att införandet av en ny arbetsfri helgdag är förenat med sådana kostnader att det inte är genomförbart under överskådlig tid.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. Men jag beklagar att det är så negativt, inte minst mot bakgrunden av att de borgerliga regeringarna — så skiftande de än varit — i samtliga sina regeringsdeklarationer förklarat att jämställdhetsarbetet skall vara en prioriterad fråga. Nu har i och för sig dessa regeringar enligt min uppfattning fört en politik som går stick i stäv mot dessa deklarationer, men det gör det än nödvändigare att driva kvinnofrågorna ännu mer intensivt. Den 8 mars i år förekom liksom tidigare år många demonstrationer med deltagande inte bara av Grupp 8 och Svenska kvinnors vänsterförbund utan också av t.ex. Fredrika Bremerförbundet. Vid dessa demonstrationer var det vissa krav som drevs mycket hårt. Det var daghemsutbyggnaden, det gällde nedskärningarna av den offentliga sektorn som främst drabbar kvinnorna, det var solidaritetsfrågorna, men det var också specifika kvinnofrågor, såsom rätten till mammografi. Enligt min uppfattning måste kvinnorna i landet få möjlighet att lyfta fram de här kraven än starkare. Fördelarna med att göra den 8 mars till en helgdag — vilket dagen f. ö. redan är i en rad andra länder — är att man därmed skulle ge kvinnokraven en annan dignitet. Man skulle lyfta fram kvinnornas utsatta ställning på ett helt annat sätt. Kvinnokampen skulle alltså erkännas, precis som arbetarrörelsen tillkämpat sig den 1 maj som en helgdag. Nu hänvisar ju justitieministern i sitt svar till kostnaderna. Jag erkänner självfallet att dessa är en realitet, men det måste då vägas mot de positiva följderna av att göra den 8 mars till en helgdag. Jag kan inte undgå tanken på alla de övriga helgdagar vi har, huvudsakligen kristna. Jag kan inte se varför inte också kvinnorna skulle få sin helgdag. Till sist, herr talman! Justitieministern säger att dagen inte bör jämställas med en nationell helgdag. Det enda skäl som anförs är faktiskt kostnaderna. Finns det några andra?
Herr talman! Först vill jag bara nämna att jämställdhetsarbetet är viktigt. Men det finns kanske viktigare jämställdhetsfrågor än frågan om att jämställa den internationella kvinnodagen med en nationell helgdag. Jag tror att regeringens syfte mera har varit att driva de verkligt viktiga frågorna. Sedan tycker jag att det är alldeles orealistiskt att i dagens ekonomiska läge diskutera ytterligare en arbetsfri dag här i landet. Det är helt enkelt för tidigt att föra en prioriteringsdiskussion på dessa områden, dvs. vilken dag som skall prioriteras. Därför tycker jag att det inte finns anledning att gå längre än till detta konstaterande.
Herr talman! Visst finns det kanske viktigare frågor. Jag tog fram några av dem, nämligen arbetslösheten bland kvinnorna, den minskade daghemsutbyggnaden, liksom de mer specifika kvinnofrågorna, dvs. att man börjar ifrågasätta rätten till fri abort, att mammografin inte byggs ut osv. Men den här dagen skulle ge möjlighet att på ett helt annat sätt i ljuset lyfta fram det kvinnorna utsätts för. Det skulle uppmärksammas på ett annat sätt i massmedia, på samma sätt som sker den 1 maj. Jag tycker att det är litet lättvindigt att bara hänvisa till kostnadsskälen när det gäller någonting så viktigt som en jämställdhetsfråga.

Herr talman! Gunhild Bolander har frågat mig om man från regeringens sida är beredd att verka för ett bibehållande av Lärbroanstalten i nuvarande omfattning och när ett nytt regeringsbeslut kan förväntas i detta ärende. Regeringen har i dag beslutat att Lärbroanstalten — med hänsyn till beläggningsutvecklingen — skall vara kvar med oförändrat platsantal t. v.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till att jag ställt frågan är kanske främst den oro som de anställda på Lärbroanstalten har känt inför framtiden. De gotländska riksdagsmännen har under tidigare riksmöten framställt motioner om just Lärbroanstaltens framtid, men i år har vi avstått från detta därför att det i budgetpropositionen anförs att 1979 års regeringsbeslut om nedläggning av lokalanstalten Lärbro skall omprövas. Svaret är alltså att regeringen i dag har beslutat att Lärbroanstalten kommer att vara kvar t.v. Detta var ett mycket välkommet beslut, naturligtvis främst för de anställda, men också för norra Gotland i övrigt, med tanke på serviceunderlag och annat som en anläggning av detta slag tillför bygden. Kvar står då frågan om man får tolka beslutet så att de tjänster som hittills varit utlysta som långtidsvikariat kommer att ges fastare karaktär och om man kan utgå ifrån att det blir tillsvidareanställningar. Det skulle ge de anställda större trygghet i arbetet, och man skulle också få mera kvalificerade sökande till tjänsterna.
Herr talman! Jag har gett svaret att anstalten skall vara kvar. Hur det går med de enskilda tjänsterna är något som kriminalvårdsstyrelsen har att ta ställning till. Men jag utgår ifrån att man vid sin planering av tjänsterna helt och hållet kommer att följa det beslut som nu är fattat av regeringen.

Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig om jag är beredd ta initiativ som syftar till att förhindra planerad indragning av tullstationer i Tornedalen. I årets budgetproposition har jag pekat på de ökade krav som ställs på tullverkets medverkan inom flera arbetsområden. Det gäller främst sådana angelägna arbetsuppgifter som bekämpningen av narkotikasmuggling, åtgärder mot ekonomisk brottslighet samt skyddsoch kontrollåtgärder från miljösynpunkt. Jag fann det angeläget att verksamheten kunde hållas på en totalt oförändrad ambitionsnivå, och budgetförslaget utformades med detta mål i sikte. Förslaget har nyligen godtagits av riksdagen. Jag förutsätter i budgetpropositionen att tullverket även i fortsättningen skall ägna största uppmärksamhet åt bekämpning av narkotikasmuggling och därvid, såsom generaltullstyrelsen föreslagit, göra vissa omprioriteringar inom ramen för befintliga resurser för att förstärka kontrollen framför allt i Öresundsoch storstadsområdena. Denna omfördelning av resurserna innebär att ytterligare ca 20 tjänster skall kunna sättas in för detta ändamål. I den nyligen framlagda propositionen om åtgärder mot alkoholoch narkotikamissbruket föreslås ytterligare förstärkningar av tullens resurser för narkotikabekämpningen. Enligt vad jag inhämtat övervägs f. n. inom tullverket hur resurserna skall fördelas och då särskilt hur de nämnda omprioriteringarna skall genomföras inom ramen för de medel som kommer att stå till förfogande under budgetåret 1982/83. Generaltullstyrelsen bedömer det angeläget att överföra tjänster till de områden där smugglingsrisken är störst. Därvid har styrelsen ansett det nödvändigt att minska personalen inom Haparanda gränstulldistrikt med sju tjänster. Minskningen sker genom naturlig avgång. Det ankommer på gränstullkammaren i Haparanda att efter förhandling med berörd personalorganisation fördela personalen inom gränstulldistriktet. Det är således inte aktuellt att dra in tullstationer i Tornedalen. På längre sikt kan det dock enligt generaltullstyrelsen blir nödvändigt att dra in någon eller några gränsposteringar. Innan slutgiltigt beslut tas kommer styrelsen att inhämta yttrande från länsstyrelsen och andra berörda myndigheter och organ.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Svaret inger vissa förhoppningar. Bakgrunden till att jag ställt frågan är den berättigade oro som uppgifterna om indragning av gränsposteringar väckt i gränsbygderna i norr, och det av flera olika skäl. För oss i glesbygd och gränsbygd är de allmänna bevakningsuppgifterna enorma. Ändå nödgas vi konstatera att det ena ljuset efter det andra blinkar och slocknar, så som nu när gränsbevakningen hotas. Haparanda gränstulldistrikt är omfattande. Det sträcker sig från den norrbottniska kustbygden utmed Kalix kommun till Haparanda-Torneå, utmed svensk-finska riksgränsen norrut till Treriksröset och vidare utmed norska gränsen till Jokkmokks kommun. I händelse av beredskapsläge utvidgas gränstulldistriktet ända bort till gränsen mot Västerbotten. Det är som statsrådet förstår en lång gränslinje som Haparanda tullkammare har att bevaka — det gäller bevakningsuppgifter av skilda slag, Nr 101 ökande transitohandel och turisttrafik. Torsdagen den I det här sammanhanget kan man inte heller bortse från sysselsättnings 18 mars 1982 aspekten. På sikt rör det sig om minst 21 tjänster —-i Karungi 9, i Hedenäset 7 och i Svanstein 5. Man börjar göra indragningar i juli i år. Räknar man i det sammanhanget med den s.k. multiplikatoreffekten och räknar man med familjer, kommer man fram till att det rör sig om tresiffriga tal, och det i en bygd där arbetslösheten i relativa tal är mer än 10 90. Nu kan det sägas att det i en del fall är fråga om naturlig avgång. Men å andra sidan finns det hundratals och åter hundratals ungdomar som hoppas och alltjämt tror på ett arbete i denna gränsbygd och glesbygd. Ser man indragningshotet mot den bakgrunden ter sig situationen etter värre. Det är meningsfullt att hålla vakt mot bl.a. införsel av narkotika, som i dagens arbetsmarknadssituation i Norrbotten kan sprida sig likt en farsot. Det lär finnas narkotikacentraler i Nordfinland, och det finns sådana i Tromsöområdet. Tullverket har enligt gränsövervakningslagen många skilda uppgifter som jag emellertid inte skall gå in på här. Men så mycket kan sägas att det också är ett militärt intresse att våra gränser bevakas. Jag vill beträffande mitt spörsmål om indragning av gränsposteringar fråga statsrådet, om samråd ägt rum med annat statsråd. Det bör ju vara så att den ena handen vet vad den andra gör t.ex. när det gäller handel, försvar och gränsbevakningsuppgifter.
Herr talman! I årets budgetproposition har anslagen till tullverket prioriterats i den meningen att den 2-procentiga nedskärning av myndighetsanslagen som i allmänhet har skett i årets budgetproposition inte omfattar tullverket. Därmed vill vi från regeringens sida ge uttryck för att det finns en del arbetsuppgifter inom tullverket som i det här läget särskilt måste prioriteras. Det gäller, som jag nämnde, narkotikabekämpningen. Jag vill med anledning av vad Kerstin Nilsson sade bara ännu en gång stryka under hur viktigt det är att vi har tillräckliga resurser för att ta itu med narkotikasmugglingen. Det är i längden förmånligare för samhället, om vi kan hindra narkotikaströmmen in i Sverige redan vid gränserna, än om vi måste satsa medel på att ta itu med narkotikaskadade människor. Bland de prioriterade arbetsuppgifterna för tullverket finns också kampen mot den ekonomiska brottsligheten, miljöskyddet och åtgärder för att kunna kontrollera tekoimporten. Det är alltså många viktiga arbetsuppgifter som tullverket har, och det är därför som tullverket den här gången har fått en reell förstärkning. Men då är det också nödvändigt att tullverket satsar sina resurser just på de här arbetsuppgifterna, och det är vid en omprioritering som generaltullstyrelsen har kommit fram till att det bör vara möjligt att något minska gränsbevakningsstyrkan i Haparanda gränsdistrikt. Den är f. n. relativt stor. Däremot är det, som jag nämnde, inte fråga om att dra in få några tullstationer i Tornedalen. Den neddragning när det gäller gränsposteringarna som kan bli aktuell bör kunna ske genom naturlig avgång.
Herr talman! Narkotikatrafiken kan söka sig andra vägar. När vakthållningeni väster ökar, kan man söka sig andra vägar norr ut. Tornedalsgränsen har under årens lopp fått namn om sig att vara världens fredligaste gräns. Vi gränsbor vill leva upp till det. Vår grannsämja skall inte undergrävas av transitotransporter av för oss främmande gifter, narkotika, eller av ekonomisk brottslighet. Därför behöver vi fredliga gränsposteringar för att skydda oss mot ont.

Herr talman! Lennart Pettersson har frågat mig om jag är beredd att förorda att området för förmånliga energilån utvidgas till att omfatta installation av kombipannor, el plus olja, i småhus, så att el kan utnyttjas effektivare för uppvärmning. Sedan bostadsstyrelsen för egen del sagt sig inte kunna finna något stöd i gällande bestämmelser för att lämna energilån till värmepannor med dubbla eldstäder har frågan närmare övervägts inom regeringskansliet. Med anledning härav har regeringen i dag beslutat att energilån i fortsättningen skall kunna lämnas också för sådana s.k. kombipannor. Avsikten är att kombipannor skall kunna användas i områden där elnätet är för klent för att svara för husens hela energibehov även under årets kallaste månader.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det innebär i väsentliga delar ett bifall till det krav som låg bakom min fråga. Detta är ett stort problem, och frågan gäller: Hur skall vi på effektivaste möjliga sätt använda eltillgångarna bl.a. för uppvärmning? Enligt nyligen publicerade elanvändningsprognoser kommer antalet eluppvärmda småhus och villor att öka från drygt 30 96 1978 till inte mindre än 75 90 av hela småhusoch villabeståndet år 1990. Då uppstår frågan: Hur kan vi se till att elströmmen används på bästa sätt? Nu sker alltså en övergång från oljepannor till renodlade elpannor i mycket snabb takt. Detta för med sig en del problem, varav ett är att distributionsnätet i vissa områden inte håller för att täcka energibehovet. Det problemet undanröjs förhoppningsvis nu genom statsrådets positiva svar att man kan få bidrag till kombipannor i dessa områden. Det finns emellertid ett ännu större problem, nämligen det att elkapaciteten totalt sett har starka begränsningar under vinterhalvåret. Därför menar jag att det egentligen är en onödig begränsning som statsrådet inför, att man bara i de områden där elnätet är för klent för att kunna svara för eluppvärmningen under vinterhalvåret skall kunna få de här energilånen också för kombipannor. Min uppfattning är att det vore till fördel totalt sett om det kunde generellt utgå energilån till dessa kombipannor. Detta ökar ytterligare våra möjligheter att effektivt utnyttja elströmmen, och det skulle samtidigt innebära en ökad flexibilitet ur samhällets synpunkt. Det skulle nämligen betyda att det i stor utsträckning också skulle finnas oljeaggregat att ta till i villorna, vilket skulle vara av värde om det händer något med eltillförseln. Detta innebär en ökad energiförsörjningstrygghet för det svenska samhället, totalt sett. Jag vill därför fråga statsrådet om man verkligen skall tolka hennes svar så att det inte generellt sett kommer att kunna utgå energilån till sådana här kombipannor. Det vore mycket underligt, eftersom en sådan möjlighet skulle ytterligare öka användningen av el i vårt land.
Herr talman! Ett av de viktigaste målen för energipolitiken är att minska oljeförbrukningen. Vi har också sagt oss att man bör försöka ersätta olja med el. Det är den övergripande politiken, som också riksdagen har fastställt. Men det kan vara ett problem att elledningarna ibland inte har den kapacitet som behövs för att klara en så omfattande övergång — utan tillskott av olja vid toppbelastning. Därför öppnar vi nu den här möjligheten, och det är kommunerna som har att ta ställning till låneansökningarna inom ramen för det allmänna bemyndigande de har att avstyrka och tillstyrka lån. Nu tar Lennart Pettersson upp en ny fråga, om man generellt skall kunna få lån till den här typen av pannor. Vi har inte i regeringen ansett oss ha bemyndigande — med utgångspunkt i det allmänna energipolitiska beslutet — att gå så långt, men vi har gjort bedömningen att vi har kunnat genomföra den nu aktuella förändringen inom ramen för de beslut som riksdagen har fattat.
Herr talman!

Kraftbolagen gör ju en satsning som nu börjar visa sig. Vi fick häromdagen besked om att Sydkraft under vinterhalvåret kommer att ha en tariff som innebär att man tar ut 31 öre kWh. Vi vet att den inriktningen från elföretagens sida blir mer och mer markerad. Den måste följas upp från regeringen, om vi skall få så effektiv elanvändning som möjligt avseende uppvärmning.
Herr talman! Nej, jag är inte beredd att f. n., med den inriktning som de i riksdagen fattade besluten har, lägga fram sådana förslag. Vi har alltså gjort bedömningen att riksdagen inte har menat att vi rent generellt skall tillåta lån till oljepannor. Det kan finnas anledning att ta upp de här frågorna i samband med överväganden rörande energiprispolitiken. Jag vill inte helt undanröja den möjligheten, men f.n. är det inte aktuellt att lägga fram några ändringsförslag till riksdagen.
Herr talman! Jag har en viss förståelse för att bostadsministern inte just nu kan svara konkret på min fråga. Jag vill dock påpeka att en underlåtenhet från regeringen att handla på den här punkten innebär att vi riskerar att gå in i ett mycket starkt elberoende när det gäller bostadsuppvärmning, som vi kanske har mycket svårt att komma ur när vi en gång skall avveckla kärnkraften i det här landet. Och det kan väl inte ligga i linje med mittenpartiernas — i vart fall inte centerpartiets — offentliggjorda politik.
Herr talman! Vi har ett väsentligt större, kortsiktigt problem, och det är att bli av med oljan över huvud taget i energipolitiken.
Herr talman! Jag vill bara säga till bostadsministern att det ändå måste vara så att de åtgärder som man vidtar på kort sikt är förenliga med de långsiktiga energipolitiska strävanden vi har. Här finns det möjligheter, genom att satsa på kombipannor, att förena det kortsiktiga och det långsiktiga. Det tycker jag att bostadsministern bör observera.

Herr talman! Jag begär ordet för att på vpk-gruppens vägnar göra vissa påpekanden, som vi anser vara inte helt oviktiga. Proposition 123 är av en art som enligt regeringsformen skall ha presenterats för riksdagen senast den 10 mars. Vi har i dag den 18 mars. Regeringen är alltså för sent ute. Tanken bakom regeringsformens stadgande är att riksdagen skall ha kontroll över regeringens utgiftspolitik. Förslag som kostar pengar skall inte kunna komma hur och när som helst under ett år. Regeringen lämnade propositionen i begränsad stencilupplaga den 10. Men den har inte i laga tid varit tillgänglig för alla ledamöter på det normala sättet. Nu medger regeringsformen att tidsgränsen genombryts, om det föreligger synnerliga skäl. Synnerliga skäl är en stark formulering — det måste gälla undantagsfall och kvalificerade skäl. Men framför allt måste ju regeringen inför riksdagen åberopa sina skäl. Såvitt vi kan se, har regeringen inte åberopat några skäl. Varför skall då undantag beviljas? kan man fråga. Det har sina skäl att vi tar upp den här formfrågan. Det är nämligen inte första gången regeringen beviljar sig själv undantag från grundlagens krav — utan att åberopa några synnerliga skäl. De frågor som behandlas i datapropositionen är svåra och tydligen delvis kontroversiella. Om jag förstått saken rätt, är detta det verkliga skälet bakom förseningen. Men det är ju då desto större skäl att riksdagens arbetsmässiga krav inte eftersätts. Riksdagen måste få fulla möjligheter att utöva sin kontroll just i sådana fall. Vi vill inte använda större våld än nöden kräver och ställer inget yrkande, utan nöjer oss med denna markering. Det får inte utvecklas till praxis att regeringsformens krav tänjs utan angivna skäl. För ett parti som inte kan delta i utskottsbehandlingen av svåra och omfattande ärenden har det sin särskilda vikt att reglerna upprätthålls.

Herr talman! Väganslagen har minskat kraftigt under de senaste fem åren, då vi har haft borgerliga kommunikationsministrar. Byggandevolymen har i stort sett halverats och ytterligare en halvering kommer att bli följden av den medelsanvisning som regeringen är beredd att lämna fram till 1985. När det gäller drift och underhåll av vägnätet har en kraftig urholkning skett under senare år, och det får till följd en omfattande kapitalförstöring på våra vägar. Samhällsekonomiskt sett är detta sparande förödande och det rimmar mycket illa med 1979 års trafikpolitiska beslut. Då var nämligen riksdagen i stort sett överens om att man skulle se till att kvaliteten på våra vägar inte försämrades, att alla människor i vårt land skulle få en tillfredsställande transportförsörjning och att en högre ambitionsnivå i framtiden skulle gälla för vägbyggandet. Anslaget för drift och underhåll av vägnätet för innevarande år är 375 milj.kr. för lågt för att vägmyndigheterna skall kunna vidmakthålla kvaliteten på våra vägar. För den närmaste femårsperioden tvingas vägverket drastiskt minska på driftoch underhållsåtgärderna, och det kommer främst att drabba det mindre trafikerade vägnätet i våra stora skogsoch glesbygdsområden. Vägverket kommer att tvingas reducera sin personal med ca 2 000 människor, av vilka ungefär hälften är vägarbetare och hälften är vägmästare, biträdande vägmästare och tjänstemän ute i regionerna.

Stark kritik har riktats från trafikanterna mot årets vinterväghållning. Men med den medelstilldelning som regeringen har aviserat för kommande år och som ligger till grund för den nya femårsplanen för driftverksamheten som gäller för åren 1982-1987 kommer problemen att bli betydligt större i framtiden, om vi får besvärande vintrar.

Vi har från socialdemokratisk sida inte kunnat acceptera det kortsiktiga anslagstänkande som kännetecknar årets budgetproposition, som har kännetecknat vägpolitiken under de senaste åren och som leder till att det nuvarande vägkapitalet och vägnätet bryts ned i en allt snabbare takt. Det får till följd en kraftigt försämrad trafiksäkerhet, minskade arbetstillfällen för vägpersonal i glesbygd och påtagligt ökade transportkostnader för vår industri. Genom att minska på underhållet av vårt vägkapital vältrar vi i ökad utsträckning över kostnaderna på trafikanterna. Intressanta studier som har gjorts av olika näringslivsorganisationer och av olika industrier visar att kostnadsökningen för näringslivet blir betydligt större än den kostnadsminskning som neddragningen av anslagen innebär. Vi har därför, herr talman, från socialdemokratisk sida krävt att vi på tilläggsstat för innevarande år, 1982, skall tilldela vägverket ett extra anslag på 50 milj.kr. för att i någon mån lyfta upp anslagsnivån och för att i någon mån minska de nackdelar som blir en följd av den medelstilldelning som gäller för i år. Tyvärr har vi inte fått våra kamrater på den borgerliga kanten med oss på denna punkt. Det har resulterat i att vi i det avseendet till utskottets betänkande har fogat en reservation, reservation nr 1, som jag ber att få yrka bifall till. Beträffande det budgetförslag som behandlas i detta betänkande har man velat göra gällande att man genom att riktigt ta i har brutit trenden och att anslaget för drift av statliga vägar har ökats med hela 13 26. Det är riktigt, och ett steg i rätt riktning. Men tyvärr har det bara blivit ett halvt steg. Fortfarande fattas 300 milj.kr. till drift av våra vägar för att vi skall leva upp till riksdagens i stort sett eniga beslut 1979. Vi på vår sida är naturligtvis medvetna om de ekonomiska problem som regeringen har att brottas med. Men eftersom vi inte anser detta vara ett sparande utan en kapitalförstöring, har vi krävt att man ytterligare skall öka anslaget till drift av statliga vägar. Vi föreslår i vår motion en höjning med 75 milj.kr. Jag konstaterar med tillfredsställelse att detta också har blivit utskottsmajoritetens förslag i den bemärkelsen att man på den borgerliga kanten är oenig. Mittenpartierna stöder regeringens förslag, medan moderaterna av någon oförklarlig anledning vill minska anslaget. Det socialdemokratiska kravet har blivit utskottets förslag i denna del. Min förhoppning är att vårt förslag också skall vinna kammarens bifall, när voteringen om någon timme är klar. Under de senaste åren har vi kunnat konstatera att kommunerna verkligen har varit ett intressant objekt för regeringen när det gällt att minska på statsbidrag av olika slag. Det gäller även bidraget till de statskommunala vägarna, vilket har blivit föremål för en reduktion. Vi har därför föreslagit att man med 25 milj.kr. skall öka det anslag som nu presenteras i budgeten. Det förslaget har vi inte vunnit gehör för. Vi har därför till betänkandet fogat en reservation, reservation nr 5, som jag således ställer mig bakom. I detta sammanhang bör nämnas att man inte bara reducerar driftsanslagen till de statskommunala vägarna utan även gör en annan manipulation i årets budget, där man föreslår en senareläggning av utbetalningarna av dessa statsbidrag från den 1 juli till den 1 januari. Härigenom sparar staten i runda tal 50 milj.kr. Vi har på denna punkt inte reserverat oss, eftersom detta är ett led i hela den förändring av statsbidragen till kommunerna som kännetecknar regeringens politik. Vi har i finansutskottet och i andra sammanhang reagerat mot detta. Jag vill här i dag bara ge uttryck för att detta är en mot kommunerna riktad åtgärd, som naturligtvis vältrar över ökade kostnader på kommunerna. Det är från dessa utgångspunkter litet förvånande, när man från regeringshåll anklagar kommunerna för skattehöjningar. I en särskild reservation har vi pekat på vikten av att man satsar på kollektivtrafiken. En god och väl utbyggd kollektivtrafik avlastar trafik från våra vägar. Vi har därför föreslagit att kollektivtrafikberedningen får ett anslag om 20 milj.kr. utöver vad regeringen har föreslagit för att stödja intressanta och viktiga utvecklingsobjekt och investeringar på kollektivtrafikens område. Tyvärr har vi inte heller på den punkten fått stöd för våra krav. Vi har därför tvingats att reservera oss, och jag yrkar bifall till reservation nr 6. Herr talman! Från att ha diskuterat anslagen till underhåll av vägar, något som naturligtvis är utomordentligt viktigt, skall jag nu gå över till frågan om byggande av nya vägar. Jag vill hävda att vi har här i landet ett väl utbyggt vägnät, som utgör något av vårt lands livsnerv. Det är utomordentligt väsentligt att se till att den här livsnerven hela tiden är intakt, och det är därför vi i alla sammanhang har prioriterat driftsanslagen, många gånger på byggnadsanslagens bekostnad.

Har man detta klart för sig, förstår man hur utomordentligt viktigt vägnätet är såväl för persontrafiken som för näringslivet som använder vägarna för transport av sina produkter. Därför är det ett oeftergivligt krav att man ser till att underhållet och driften av landets livsnerv, som vägnätet utgör, hålls på en tillfredsställande nivå. Det är beklagligt att så inte har skett under senare år. Efter detta konstaterande skall jag alltså kort kommentera byggnadsanslagen. Jag sade inledningsvis att under de senaste åren har byggandevolymen halverats i det här landet, och den kommer ytterligare att halveras fram till 1985 om man fullföljer den politik som regeringen nu står som företrädare för.

Mot den här bakgrunden har vi lagt fram förslag om att satsa ytterligare 400 milj.kr. på ökade anslag för byggande av olika vägobjekt.

Men, herr talman, från oppositionens sida har vi icke haft något annat alternativ.

Statsminister Fälldin sade under debatten till Olof Palme att det är mycket lämpligt att nu starta upp byggandet av olika broar. Allra mest gläder det mig att budgetministern i sitt debattinlägg sade att en satsning på byggandet av broar och vägar är utomordentligt lämplig i den situation som vårt land befinner sig i.

Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationer som är fogade till trafikutskottets betänkande nr 16. På övriga punkter ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Med tanke på den långt utdragna trafikpolitiska och mer allmänpolitiska debatt som trafikutskottets ledamöter höll i går kväll hade jag tänkt koncentrera mig i dagens plädering, när vi behandlar trafikutskottets betänkande nr 16. Men Kurt Hugossons osammanhängande och starkt polemiska anförande påkallar någon gensaga från vår sida. Socialdemokraterna hade ju turen att få ha regeringsmakten här i landet under de gyllene decennierna efter kriget. Då åstadkoms till allmän förtjänst ett väl fungerande och tillfredsställande vägnät i landet. Men mot slutet av sin regeringstid fick även socialdemokraterna uppleva att de ekonomiska förutsättningarna försämrades. Jag minns mycket väl hur vi moderater från början av 1970-talet och fram till det borgerliga regeringsövertagandet år efter år i vägdebatterna klandrade den socialdemokratiske kommunikationsministern för att han så att säga kapitalförstörde vägarna, inte underhöll dem som han skulle och byggde otillräckligt. Det är precis samma resonemang som Kurt Hugosson för mot den borgerliga regeringen i dag, fastän han har betydligt mindre fast mark under fötterna. Vi alla i trafikutskottet är naturligtvis vänner av ett väl fungerande vägnät i landet. Det är ekonomiskt välgörande, det är effektivt och det ökar trafiksäkerheten. Vi måste till varje pris slå vakt om det kapital som är nedlagt i vägnätet i landet. Men jag tycker att Kurt Hugosson, som själv erkänner att socialdemokraterna nu — ehuru alltför sent — har kommit till insikt om att Sverige har ekonomiska problem, bör ha förståelse för utvecklingen under de senaste åren. Och resonemanget om att här skall byggas och investeras för att stimulera och stödja näringslivet är en ny sång som socialdemokraterna sjunger. Jag förmodar att den bl.a. har till syfte att skapa större möjligheter att hämta in skatteunderlag från det förkättrade näringslivet, så att man kan betala de helt oförklarliga enorma ekonomiska satsningar som socialdemokraterna nu gör sig till talesmän för. Den första frågan man över huvud taget ställer sig när man hör resonemang av det slag som Kurt Hugosson för är: Var får socialdemokraterna alla dessa pengar ifrån? Jag förmodar att borgerliga kolleger till mig kommer att bemöta andra delar av vad Kurt Hugosson har sagt. Jag inskränker mig därför nu, herr talman, till att yrka bifall till reservationerna 3 och 7 vid trafikutskottets betänkande nr 16, innebärande att vi moderater lämnar förslag om besparingar på detta område som tillsammans innebär 81 milj.kr. för statskassan.

Herr talman! Det är helt riktigt, som Rolf Clarkson säger, att ni från den borgerliga sidan under början på 1970-talet och fram t.o.m. år 1976 förde en våldsamt kritisk debatt mot de socialdemokratiska kommunikationsministrarna för att dessa inte anvisade tillräckligt med medel till vägväsendet. Ibland gjorde ni dett.o.m. med viss rätt; det skall jag gärna medge. Men det är då så mycket mer förvånande att ni efter regeringsskiftet 1976 framfört accelererande krav på minskade anslag till underhåll och drift av våra vägar. Jag har inte fört mitt resonemang med utgångspunkt i 1976 års situation, utan med utgångspunkt i 1979 års trafikpolitiska beslut. Då var Rolf Clarkson, jag och Rune Torwald överens om att i fortsättningen se till att det inte blir någon kapitalförstöring på våra vägar. Socialdemokraterna, centerpartiet och moderata samlingspartiet sade dessutom enstämmigt att ambitionsnivån när det gäller byggandet av vägar behöver vara högre. Skillnaden mellan min uppfattning och Rolf Clarksons är den, att jag försöker leva upp till 1979 års trafikpolitiska beslut i den del det gäller vägpolitiken men att ni har sprungit ifrån detta. Redan 1980 glömde ni 1979 års trafikpolitiska beslut och frågade: Varifrån skall socialdemokraterna ta alla dessa pengar? Jag har hävdat — och det finns dokumenterat — att det inte är något sparande att förstöra kapital. Det kommer surt efter. Dessutom visar det sig ju att ni bara vill vältra över kostnaderna på andra: på trafikanter, kommuner och på näringsliv. Det är förvånande att en representant för moderata samlingspartiet inte är beredd till den typ av satsning som vi förespråkar. Den skulle ju gagna svenskt näringsliv, som ju har utomordentligt stora svårigheter i dag och som jag tycker att vi borde vara överens om att ge ett stöd. Varifrån skall vi ta pengarna? Jag ber Rolf Clarkson att studera det socialdemokratiska budgetalternativet. Vi har i förhållande till regeringens förslag anvisat en budgetförstärkning om i runt tal 2 miljarder kronor.
Herr talman! Jag skall i min replik först uppehålla mig vid det som är gemensamt för Kurt Hugosson och mig, dvs. för socialdemokraterna och moderaterna. Vistår självfallet fast vid den höga ambitionsnivån i 1979 års beslut. Vi står också fast vid att ett väl fungerande vägnät är till båtnad för alla här i landet. Jag betygar också att vi oinskränkt är positiva till att stimulera det näringsliv varifrån vi alla skall hämta resurser till reformer och andra serviceåtgärder i samhället. Men också för Kurt Hugosson måste gälla detsamma som det som tas uppi den militära varianten av historien om kartan och naturen, där anvisningen lydde: Om naturen inte stämmer, får man hålla sig till kartan. Vi har faktiskt inte de pengar det gäller, och den av socialdemokraterna anvisade budgetförstärkning som Kurt Hugosson talar om motsvaras ju av ett betydligt ökat skatteuttag. Vi har skilda uppfattningar om hur mycket svenska folket orkar pressa fram, men skall man försöka hushålla, med sunt förnuft och med vanlig sparsamhetsiver, med folkets pengar, kan man inte göra så som socialdemokraterna gör.
Herr talman! Det är en egendomlig debatteknik som Rolf Clarkson här visar upp. Först säger han att man står fast vid 1979 års trafikpolitiska beslut, men sedan framgår det att man inte vill leva upp till det när det gäller att betala notan. Vi har inte de pengar det gäller, säger Rolf Clarkson. Ja, det saknas en förskräckande stor mängd pengar i den statliga kassakistan, och det är delvis eller framför allt en följd av hur den ekonomiska politiken har bedrivits under de senaste åren. Men jag hävdar med bestämdhet att det inte är något sparande att förstöra ett kapital. Jag hävdar med bestämdhet, att om vi kan driva en offensiv ekonomisk politik, som i detta fall betyder en satsning på ökat byggande, ökar vi därmed sysselsättningen i landet och statens inkomster. Härigenom minskar vi också statens utgifter för sysselsättnings politiska åtgärder osv. Det är utomordentligt välmotiverade ekonomiska satsningar för att stärka statens ekonomiska situation på sikt.
Herr talman! Jag skall inte fortsätta denna miniekonomiska debatt med Kurt Hugosson annat än genom att säga, att jag tycker att hans resonemang förfärande mycket liknar Ebberöds banks utlåningspolitik.

Herr talman! Det finns nu i Sverige 405 000 km vägar, och 276 000 av dem är faktiskt enskilda vägar. Man frågar sig ibland varför dessa vägar behövs. Som Kurt Hugosson sade utförs 88 76 av persontransportarbetet på vägarna. Det är en uppgift som lämnas i TSV:s anslagsframställning. Av de 88 procentenheterna svarar personbilar för 79 och bussar för 9. Också det är kanske en överraskande bild. Till detta kommer att 46 6 av godstransporterna sker med lastbilar. Denna tunga transportdel noterar f. ö. den kraftigaste ökningen de senaste decennierna. Landets vägnät dignar sedan flera år tillbaka under en växande börda. Redan har 20 96 av det belagda vägnätet oacceptabla skador. Detta vägnät, som utgör en relativt liten del av vägnätet — 11 000 km av totalt 405 000 km väg i landet —, har den tyngsta trafiken. Vägskadorna ökar slitaget på fordonen liksom förbrukningen av bränsle och däck. Det finns också ett klart samband mellan ökad olycksfallsfrekvens och dålig vägstandard. Vägverket har försökt göra en kalkyl över de kostnader som drabbar trafikanterna och samhället genom ökat antal olycksfall, trasiga fordon, inställd trafik, längre transporttider, försenad ankomst till arbetet osv. Verket kom för innevarande budgetår fram till summan ca 300 milj.kr. Anledningen till skadorna är att det enligt vägverket inte finns tillräckliga anslagsmedel för att man skall kunna vidmakthålla standarden på en stor del av vägnätet. Detta är ingenting sensationellt. Var och en som har att förvalta en kapitalresurs vet att om man underlåter att hålla efter skador, reparera och motverka slitage, drabbas man av en kapitalförlust. Detta är en ganska trivial sanning. Vägverket försöker nu hjälpligt lappa och laga dessa vägar för stunden, men på sikt orkar inte vägnätet dag ut och dag in bära nuvarande trafikbörda. Vi upplever därför något av en vägkris i landet. 1979 fattade riksdagen ett trafikpolitiskt beslut, som innebar att landets olika delar skulle erbjudas en tillfredsställande vägtransportstandard till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader. Men redan året efter detta beslut gjordes avkall på målsättningen, och nästa år kommer man på driftsidan att befinna sig en halv miljard under den nivå riksdagen bestämde för att man skulle kunna vidmakthålla vägnätets standard. Kommunikationsministern föreslår nu 3 171 milj.kr. till vägdriften, och han gör gällande att detta är en realhöjning. Det är riktigt, men summan av denna realhöjning är bara ca 15 milj.kr. i jämförelse med summan för innevarande budgetår. Detta föranleder följande kommentar av vägarbetarnas förbundsordförande: ”med den låga nivån förra året är ökningen så obetydlig att det är oförskämt att tala om ökning när man ser resultatet av regeringens vägpolitik”. Utskottets beskrivning av förhållandet med medelsanvisningen är helt korrekt. Vägverket har enligt planeringsnivå B och med utgångspunkt i 1979 års verksamhet angivit ett i realiteten oförändrat driftsanslag av 3 470 milj.kr. för att man skall kunna hålla den reella nivån. På grund av den oenighet mellan de borgerliga partierna som råder inte bara i trafikutskottet utan även i flera andra utskott, sker nu en ökning av driftsanslaget med 75 miljoner till följd av att förslaget i socialdemokraternas motion har blivit majoritetsförslag i utskottet. Vpk ville för sin del anvisa ytterligare 25 miljoner till driftsanslaget för statliga vägar. Med den vanliga motiveringen att vi måste spara prutar regeringen kraftigt på de belopp som vägverket anser sig behöva. Härigenom förfaller vägarna, och det kapital som tidigare satsats förstörs. Konkret tar sig denna s.k. sparsamhet uttryck i att driften, underhållet, byggandet och personalen minskar. Personalen har på relativt kort tid nästan halverats, samtidigt som antalet vägfordon ökat. Det betyder också att underhållet försämras. Detta gäller i hög grad de s.k. svagtrafikerade vägarna, som utgör en stor del av vägnätet. För dessa sker nu en 11-procentig reducering av underhållet. Men även det belagda vägnätet drabbas av nedbrytning och kraftig deformering. Kan man då inte alls spara på vägsidan? Skall man helt bortse från den möjligheten? Nej, enligt vpk är detta möjligt, men i så fall genom ett långsiktigt utformat, konkret program för en ny trafikpolitik, där satsning sker på kollektivtrafikmedel, där tung trafik i ökad omfattning förs över till järnvägar, inrikes sjöfart och kustsjöfart samt där bilismen målmedvetet reduceras genom samhälleliga åtgärder. På detta långsiktiga sätt kan miljardbesparingar ske vad gäller såväl energi och miljö som vägkostnader. Men som läget är f. n., med en mycket omfattande vägtrafik och en till synes ohejdad bilism, måste vägarna självfallet hållas i ett skick som bidrar till framkomlighet och minskade olycksrisker för människorna. Den förstöring av vägnätet som nu sker innebär att det kommer att ta många tiotal år att bygga i fatt vägstandarden. Vpk betonar i sin motion främst det sekundära vägnätets eftersläpning. Dessa vägar, som utgör en mycket stor del av det totala vägnätet, går genom spridd bebyggelse — ofta utan järnväg. Just på dessa vägar går också de för skogsindustrin så viktiga råvarutransporterna och de långväga oljeoch varutransporterna. Utskottet talar nu om att vägverket, genom en anpassning av organisationen till de minskade anslagen, har kunnat hålla en jämn väghållningsstandard i hela landet. Jag har läst detta flera gånger och grunnat på vad man menar. Hur förhåller det sig med denna jämna väghållningsstandard? I Västernorrlands län, varifrån jag kommer — och det torde gälla även andra skogslän, mer eller mindre — är andelen belagda vägar lägre än riksgenomsnittet. När det gäller vägar med 10 16-bärighet som landet i övrigt. För att möjliggöra en ökad användning skedde år 1974 en uppskrivning av bärigheten. Man gjorde helt enkelt en inventering av vägbeståndet, och på papperet skrev man upp bärigheten från 8 16 utan att egentligen tekniska åtgärder hade vidtagits för att öka bärigheten. Det innebär att stora delar av vägnätet i Norrland nu måste stängas av varje vår. Temporärt måste ibland 35 26 av länsvägarna avstängas för viss trafik. Sönderkörda vägar ökar underhållskostnaderna, trots skärpta bestämmelser mot överlaster. Från fackföreningarnas sida har med rätta påtalats att vägverkets indragningar minskat personalen med 1 500 personer under det senaste året. För den närmaste femårsperioden måste nu, enligt vägverket, kraftiga personalminskningar ske. Det rör sig om ca 2 000 personer, som tvingas bort på grund av minskat anslag. Det är klart att dessa människor representerar en arbetsmarknad. Och den rekrytering till vägverket som normalt skulle ske stannar av, vilket leder till att ett mindre antal ungdomar än vanligt kan få möjlighet till arbete. Det är alltså samma konsekvens som vi är vana vid när det gäller stopp för rekryteringar, dvs. att ungdomarna i första hand kommer i kläm. Det saknas minsann inte jobb för vägarbetare, om anslagen finns. För den som känner till situationen i våra skogsbygder, med deras ständigt försämrade serviceoch sysselsättningsunderlag, framstår den nu signalerade nedläggningen av femtiotalet vägstationer som ytterligare ett hårt slag. Någon säger kanske att en vägstation bara är en liten arbetsplats, med 15-20 anställda.

Man frågar sig osökt: Hur skall vägverket kunna ta sådana samhälleliga hänsyn, då inte regeringen gör det? När vpk i motion 605 föreslår en viss höjning av driftsanslaget till statliga vägar, är syftet bl.a. att motverka de regionalpolitiska problem som följer med nedläggning av ett antal vägstationer. Det är fråga om att behålla såväl arbetsplatser som vägstandard, och det är en viktig fråga för många mindre samhällen i t.ex. Norrland. Vägbyggandet skulle jag också vilja säga några ord om. Vpk stöder där reservation 6, men vår grundinställning är att byggandet av dyrbara motortrafikleder liksom andra exklusiva vägar kraftigt kan minskas, samtidigt som vi anser att stora delar av tertiärvägnätet behöver förstärkas och förbättras. Vägverket gjorde 1973 beräkningar av meterpriset för byggandet av motorväg resp. motortrafikled. Omräknat i 1977 års priser och med den procentsats som vägverket använder var medelpriset för I meter motorväg/ motortrafikled 5 362 kr. Det betyder att meterpriset i dag på grund av prisstegringen på bl.a. petroleumprodukter snarare är 7 000 kr. Landet har nu ca 100 mil sådan väg, vilket i återanskaffningsvärde eller s.k. nuvärde motsvarar omkring 7 miljarder. Det är alltså dyrbara satsningar som görs på exklusiva vägbyggen, medan brister alltjämt vidlåder det tertiära vägnätet. När vårt parti önskar anvisa ytterligare medel till byggande av statliga vägar, gäller det inte denna typ av anläggningar. Vi vill på samma sätt som socialdemokraterna anvisa ytterligare 20 milj.kr. till byggande av kommunala vägar och gator, och vi betonar då särskilt anordningar för kollektivtrafiken liksom cykelleder. Slutligen, herr talman, några ord om motion 1855 av Bertil Måbrink m.fl. rörande upprustning av riksväg 83 mellan Ljusdal och Ånge. Vägen är helt undermålig och på vissa avsnitt trafikfarlig, men den måste likväl användas för transport av timmer i betydande mängd från exempelvis Östavall till Ljusdal och Iggesund. I betänkandet står på s. 12 att projektet avseende väg 83 Ljusdal-Ånge ingår i av socialdemokraterna i skilda motioner aktualiserade vägbyggnadsprojekt, men så är inte fallet vad gäller de delar av väg 83 som berör Gävleborgs län.

Herr talman! Inledningsvis vill jag gärna påpeka att socialdemokraterna tydligen anser sig ha ett ”ymnighetshorn” att ösa ur när det gäller anslagen till vägväsendet. Om jag räknat rätt, föreslår socialdemokraterna en sammanlagd ökning av väganslagen med hela 570 miljoner. Men var tar man då dessa pengar? Jo, man vill öka momsen med 3 miljarder. Detta är Kurt Hugosson emellertid inte speciellt angelägen om att redovisa för vare sig bilägare eller väghållare. En höjning av momsen driver ju upp kostnaderna och inflationen i samhället och är därför inte acceptabel i ett läge där alla krafter måste sättas in för att genom minskning av budgetunderskottet hålla inflationstakten nere. Man bör också komma ihåg att de samlade socialdemokratiska förslagen trots momshöjningen leder till en ökning av budgetunderskottet. Mot denna bakgrund är det därför självklart att vi från regeringspartiernas sida måste yrka avslag på samtliga förslag till höjda väganslag såväl från socialdemokratiskt håll som från vpk-håll. Jag måste i detta sammanhang ändå ge vänsterpartiet kommunisterna en eloge för att de håller sig till litet mer rimliga nivåer i sina äskanden. Men det kanske beror på att man är mer medveten om att vi måste satsa även på kollektivtrafiken. Den medvetenheten har f. ö. också regeringspartierna. Först några ord om väganslagens utveckling. I sammanhanget bör man kanske påpeka att driftanslagen i inte ringa omfattning används för upprustning av glesbygdsvägarna. Jag skall här inte nämna mer än den procentuella utvecklingen av bidragen till statliga vägar. När det gäller anslagen till byggandet av riksvägar — det är ungefär 1 200 mil — har dessa mellan 1975 och 1980 ökat med 29,1 96. Länsvägarna är ungefär 8500 mil. Där har ökningen av anslagen till byggande varit 13,3 Yo. I fråga om driftsanslagen går det tyvärr inte att göra den här uppdelningen, men det är i alla fall så att de statliga vägarna totalt fått en ökning av driftsanslagen mellan 1975 och 1980 med 55,2 26. Därtill kommer att man med hjälp av dessa anslag kunnat belägga ungefär 1 000 mil grusvägar sedan vi bytte regering 1976. Så några ord om vinterväghållningen. Kurt Hugosson glömde att tala om att vägverket 1981 fick ca 100 milj.kr. över av de medel som anvisats för vinterväghållning. Trots alla uppskärrade larmrapporter, som ovädren kring årsskiftet vållade, lär förhållandet bli ungefär detsamma för 1982. När dessutom olyckstalen samtidigt varit de lägsta på årtionden, så anser jag att Kurt Hugosson och en massa trafikjournalister varit ute i ogjort väder när de kritiserat vinterväghållningens finansiering. Det är kanske inte så förvånande att socialdemokraterna i opposition har spenderbyxorna på, men jag finner det minst sagt stötande att man i sin ambition att göra politik av vägfrågorna helt åsidosätter den i lagar och förordningar fastlagda arbetsfördelningen mellan riksdag och resp. verk. Att man är ute på hal is, visar bl.a. skrivningen i reservation 4 på s. 29, där det står: ”Invändningar kan visserligen av principiella skäl göras mot att riksdagen prövar frågan om prioriteringsordningen enskilda objekt och län emellan.” På s. 30 i reservationen heter det: ” ——— finner utskottet” — dvs. socialdemokraterna — ”en sådan specialdestination av ytterligare anslagsmedel dock böra godtas.” Tvärtom! Sådana avsteg kan inte godtas, eftersom de kullkastar hela vägverkets planeringssystem. Jag vill därför ta tillfället i akt att till protokollet läsa in utskottsmajoritetens redovisning av gällande regler, såsom de redovisas på s. 13 i betänkandet. Jag kan nämligen inte formulera det bättre själv, utan anser att det är lika bra att läsa in vad där står: ”Att som motionärerna föreslagit de av dem begärda ytterligare anslagsmedlen av riksdagen skulle fördelas på de i motionerna angivna enskilda objekten eller särskilda länen finner utskottet helt uteslutet och avvisar därför bestämt förslagen härom. Riksdagen har inte att ta ställning till frågor av detta slag och bör inte heller göra det. Enligt gällande väglagstiftning ankommer det nämligen — vartill utskottet i det följande återkommer — på de centrala, regionala och lokala vägmyndigheterna, som också besitter den erforderliga sakkunskapen, att pröva frågorna härom. Såsom utskottet tidigare i olika sammanhang framhållit är det en inte minst från planeringssynpunkt komplicerad och tidskrävande process som i de enskilda fallen föregår vägfrågornas lösning. De stora kostnaderna för vägbyggandet och den begränsade medelstilldelningen härför nödvändiggör noggranna avvägningar mellan olika projekt och mellan alternativa lösningar med avseende på arbetenas utförande m.m. Behov av samordning med andra planerings sektorer och intressen har därvid medfört ökade krav på vägplaneringens inordnande i den totala samhällsplaneringen. I vad gäller länsstyrelserna har de ett avgörande inflytande på vägfrågorna dels genom sitt allmänna planeringsoch beslutsansvar på regional nivå, dels genom sina speciella uppgifter avseende bebyggelseplaneringen och naturoch miljövårdsområdena och dels genom de befogenheter som väglagstiftningen ger dem. Under alla skeden av vägplaneringen förekommer med kommuner och andra berörda intressenter ett omfattande samrådsförfarande som till sina huvuddrag är reglerat i väglagstiftningen. Det system för planeringen av väghållningen, planläggning och projektering, som sedan länge används av vägverket tillsammans med länsstyrelser och kommuner är konstruerat så att erforderliga kompromisser och anpassningar till regional trafikplanering och fysisk samhällsplanering skall kunna tillgodoses. Enligt utskottets uppfattning är det mot bakgrund härav av stor vikt att vägbyggnadsobjekten tillkommer i den prioriteringsordning som de regionala instanserna i samverkan med den centrala fackmyndigheten uppställt. Riksdagen bör därför inte inlåta sig på en prövning av enskilda objekt eller fördelningen länen emellan av anslagsmedlen. Utskottet vill f. ö. erinra om att nu gällande planeringsoch beslutsordning på detta område tillkommit efter ett omfattande utredningsarbete och en rad beslut från statsmakternas sida samt fått en utformning som ur många synpunkter ansetts förebildlig. Den kännetecknas också, som utskottet vid flera tillfällen tidigare framhållit, av stor flexibilitet, som är av betydande värde inte minst i nuvarande arbetsmarknadssituation.” I sammanhanget vill jag dock understryka att jag delar Kurt Hugossons uppfattning att vägprojekt kan vara lämpliga och angelägna för att skapa sysselsättning. Jag kan försäkra att just vägoch brobyggnationer kommer att utgöra en stor del i det sysselsättningspaket som är under utarbetande och som inom en relativt nära framtid kommer att presenteras. När det gäller de moderata reservationerna vill jag först bara notera att utskottet i princip ställer sig bakom tanken på att pröva möjligheterna att t.ex. genom s.k. leasingförfarande i ökad omfattning ersätta färjor med broar. Men enligt vår mening finns det ingen möjlighet att åstadkomma några besparingar av betydenhet redan under kommande budgetår. Däremot är det uppenbart att man på litet längre sikt kan åstadkomma besparingar i driften genom att färjor blir ersatta med broar. Låt mig även redovisa vad som med anledning av centermotion 1981/ 82:787 står på s. 7 i betänkandet: ”Enligt vad utskottet erfarit har berörda finansieringsmetod aktualiserats redan under den gångna höstens budgetarbete. En lösning enligt motionärernas förslag har hitintills av principiella skäl avvisats från regeringens sida. Utskottet är inte heller för sin del berett att utan närmare utredning biträda förslaget härom men förutsätter att vid den fortsatta beredningen av budgetfrågorna inom regeringskansliet ytterligare överväganden i ämnet sker. I avvaktan på en redovisning härför och eventuella förslag i nästa budgetproposition anser utskottet motionsyrkandena böra lämnas utan åtgärd.” Jag tycker att det är värdefullt att hela utskottet har ställt sig bakom denna skrivning. Beträffande reservation nr7 av moderaterna, med krav på sänkt bidragsprocent till drift av enskilda vägar, är mina invändningar så mycket allvarligare. Trots det ansträngda budgetläget har kommunikationsminister Elmstedt föreslagit en höjning av driftanslaget till de närmare 7 000 milen enskilda vägar från 242 till 274,8 miljoner för kommande budgetår. Moderaterna vill i stället genom att sänka bidragsprocenten från 70 till 50 96 minska detta anslag med hela 78 miljoner. Någon liknande spariver när det gäller de betydligt högre anslagen till de 570 milen statskommunala vägar har inte kunnat skönjas. När jag ändå har ordet vill jag även kommentera Volvodirektören Larserik Nilssons påstående att bilägarna snuvas på en del skattepengar genom låga väganslag. Samtidigt anser han att det är bortkastat att satsa på SJ. Vad han förtiger är att kommunerna mellan 1975 och 1980 har ökat sina satsningar — exkl. statliga bidrag — från 2,3 till 4,6 miljarder. Detta har varit möjligt genom att Fälldinregeringarna fyrdubblat de statliga skatteutjämningsbidragen till kommunerna, så att de nu uppgår till drygt 10 miljarder. Men även dessa kommunala satsningar har främst kommit glesbygden till del, och det kanske inte Larserik Nilsson tycker är så intressant. Men han bör då erinra sig att det är på glesbygdsvägarna som dagliga mjölkoch skogstransporter liksom skolskjutsar och arbetsresor måste fram. Därför har Fälldinregeringarna omprioriterat väganslagen till glesbygdsvägarnas fördel. Det är alltså inte så, vilket Sven Henricsson vill antyda, att glesbygdsvägarna har eftersatts. Tvärtom: de har prioriterats av Fälldinregeringarna. Beträffande vägverkets organisation vill jag också utnyttja tillfället att till protokollet läsa in vad riksdagen på trafikutskottets förslag i betänkande 1980/81:6 beslutade i december 1980: ”Utskottet vill med anledning härav framhålla att vid den fortsatta prövningen bör tillses att vägstationerna får en i möjligaste mån lämplig lokalisering för att klara grusvägsservicen. För att klara dagliga livsmedelsoch skogstransporter, skolskjutsar etc. framstår det som mycket angeläget att trygga en godtagbar grusvägsstandard året runt. Beträffande vinterväghållningen i tätorter får då möjligheterna prövas att i ökad utsträckning utnyttja entreprenörer.” På grund av den neddragning av antalet anställda inom vägverket som måste ske som en anpassning till teknisk utveckling, väganslagens storlek etc. måste ett stort antal vägstationer läggas ned. Så mycket viktigare är det då att kvarvarande vägstationer klarar underhållet av våra ca 4000 mil grusvägar. Herr talman!

Herr talman! Rune Torwald påstår att jag har spenderbyxorna på mig och att jag har ett ymnighetshorn att ösa ur. Självfallet är det inte så. Men vi har faktiskt i det här sysselsättningsmässigt mycket bekymmersamma läget ansett att ökade satsningar på byggande är nödvändiga för att vi skall kunna komma till rätta med den höga arbetslösheten. Det tycks även Rune Torwalds partiledare numera ge uttryck för. Han sade ju i debatten i måndags att ökade satsningar på broar och vägar är bra satsningar. Också budgetministern säger det. Men det första Rune Torwald gör när han kommer upp i talarstolen är att yrka avslag på ett förslag som överensstämmer med vad hans partiledare och även budgetministern gav uttryck för i måndags. Rune Torwald säger nej till att vi anvisar några medel över huvud taget. Det är typisk centerpartistisk politik. Man har en uppfattning ute i buskarna, men sedan när man skall fatta beslut i Sveriges riksdag är man inte beredd att anvisa medel. När det gäller driftsidan är allting tydligen väldigt bra enligt Rune Torwald. Sedan 1975 har anslagen till drift av vägarna ökat med 55 96. Men, Rune Torwald, kom ihåg att sedan 1975 har vi haft en inflation, eller en kostnadsökning, på vägsidan på 85 906! Det blir ett gap på 30 procentenheter. Det är mycket avslöjande. Det visar att Fälldinregeringarna på intet sätt har försökt att ens så att säga kompensera för den kraftiga inflation som man har varit med om att skapa genom en misslyckad ekonomisk politik. Så till vinterväghållningen. Vad jag redovisade i mitt inlägg var konsekvenserna av den femårsplan som nu gäller från 1982 till 1987 och som är baserad på regeringens anslag för 1982 och på det trafikpolitiska beslut som vi fattade 1979. En totalt enhällig vägverksstyrelse, i vilken även centerpartister ingår, anser att denna situation är fullständigt ohållbar. Vi kommer inte att klara vinterväghållningen. Jag kan tala om för Rune Torwald att jag i dag fått uppgifter om att vi kanske kan räkna med ökade kostnader, uppgående till 60, 70 eller 80 milj.kr., i vår på grund av tjälskador. De pengarna får vi ta från anslagen för skogsvägarna och glesbygdsvägarna samt från driftunderhållsanslaget, som Rune Torwald talar så vackert om. Det är fel att stå här och hävda att ni har så att säga prioriterat det tertiära och sekundära vägnätet. Vi tvingas ju i den nya femårsplanen att kraftigt minska just driftunderhållet på det vägnätet.

Herr talman! Det hade varit naturligare, om vi moderater hade angripits för våra besparingsförslag av Kurt Hugosson och inte av Rune Torwald, men jag tänker inte här starta något brodersgrälinom borgerligheten. Jag betonar att vi i det ena fallet, i vår reservation nr 3, anvisar en väg till besparing för statskassan på 3 milj.kr. genom att föreslå att vägverket bemyndigas att via leasing skaffa sig pengar till broar, som — i enlighet med Kurt Hugossons filosofi, som jag inte bestrider — när de byggs skapar sysselsättning och ökade statsintäkter. Det gör alltid ont när man skall spara. Det går inte att bedriva en insmickrande, orealistisk ekonomisk politik som den socialdemokraterna står för, utan om man skall spara så måste man precisera sig och tala om hur det skall gå till. För dem som drabbas känns det naturligtvis. Jag tror att det är ett av styrkebältena för moderata samlingspartiet, att vi talar om hur och var pengarna skall sparas i samhället. Vi godtar också att man gör invändningar och beklagar sig. När vi på bidragsprocenten till enskilda vägar sparar in 78 milj.kr. vet vi att det känns, och vi beklagar att vi i det här läget måste tillgripa sådana saker. Men jag tror att sådana besparingar är bättre än många andra som berör mycket ömtåligare sektorer för människorna i vårt samhälle än det här är fråga om.

Herr talman! Bara några ord på grund av att Rune Torwald kommenterade mina påståenden när det gäller glesbygdsvägarna. Jag känner naturligtvis bäst till mitt eget hemlän, och vi har statistiska bevis för att graden av permanent vägbeläggning där är lägre än i riket i övrigt. Vi har under stora delar av våren och försommaren stora problem i Västernorrlands län med att klara av att hålla grusvägarna i sådant skick att de går att trafikera. De är egentligen bara vintervägar, om man skall vara ärlig. Det har blivit så att man inte fått fram virkestransporter. Till följd av vägförhållandena både i fjol och i år riskerar man att få så stora lager av virke att de hotas att angripas av insekter. Man har fått göra katastrofinsatser för att kunna avveckla trafiken med timmertransporter. Detta är tecken som tyder på att något måste göras åt vägarna. Framför allt kan vi inte slå oss till ro och mena att allt är väl när det gäller grusvägnätet, i synnerhet som vägverket medger att man måste minska underhållskostnaderna med 11 9 för att klara anslagsramen. Det är också så att man indirekt får många arbetstillfällen genom att man vidmakthåller väginvesteringarna. Det finns t.ex. en firma i Rossö som har specialiserat sig på att göra snöröjningsredskap, plogar o. d. Denna verkstad har, som Rune Torwald mycket väl kan förstå, inneburit välkommen sysselsättning i en glesbygd. Det finns många partivänner till Rune Torwald som slåss för denna verkstad. Nu har den här verkstaden inget jobb, just därför att vägverket har förklarat att det till följd av de neddragna anslagen inte har råd att beställa snöröjningsredskap. Verkstaden har på sistone fått en stödbeställning, och det får väl gå ett tag tack vare den, men sedan hamnar man i samma situation igen. Här har vi en illustration till hur betydelsefullt det är att de offentliga investeringarna uppehålls för att ge arbete inte minst åt småföretagen. Detta gäller också anläggningsentreprenörer av olika slag, sådana som med möda har skaffat sig en traktor eller något annat fordon för att jobba på vägar m.fl. anläggningar. De blir ju ofta utan ”knog” när de offentliga investeringarna i vägar minskar. Jag tycker vi skall vara överens om att den aspekten är spännande och intressant, och den gör att vi måste anstränga oss för att få behålla våra väganslag.

Herr talman! Det ligger, herr Hugosson, inget märkligt i att statsministern och budgetministern säger att man i rådande sysselsättningsläge kan vara nödsakad att ta till beredskapsmedel och annat för att skapa sysselsättning. Det förhållandet att vi i utskottsmajoriteten avvisar en höjning av de generella väganslagen beror på att de inte har samma värde som beredskapspengarna så till vida att dessa skapar sysselsättning just där det är mest angeläget. Det är därför vi inom regeringen nu arbetar med ett sysselsättningspaket, riktat till de områden som har störst bekymmer med sysselsättningen. I det paketet prioriteras just de projekt som går ut på att man inom en trång totalekonomisk ram ändå skall kunna skapa största möjliga sysselsättning i de regioner där läget är sämst. Det behovet tillgodoser inte den socialdemokratiska reservationen. Herr Hugosson säger, och det kan jag möjligen förstå, att han i hastigheten inte kunde fatta siffrorna. Jag skall upprepa dem. Det var mellan 1975 och 1980 som de totala driftsanslagen hade ökat med 55,2 26, men de två senaste budgetåren har vi lagt till ytterligare drygt 25 96, vilket alltså innebär att vi mer än väl svarar upp mot de 80 96 inflation som Kurt Hugosson talar om. Det är alltså sant, som jag har sagt, att Fälldinregeringarna har sett till att driftsanslagen har följt kostnadsutvecklingen så långt möjligt. Därtill kommer att vägverket liksom alla andra verk skall klara en tvåprocentig rationalisering varje år. Det rör sig här om sju år, och verket borde alltså klara ca 15 96 rationalisering. Detta sammantaget med en ökning av ungefär 80 90 borde innebära att man skulle kunna klara ett ökat vägunderhåll. Rolf Clarkson säger att vi inte borde kritisera moderaterna för att de vill spara. Det vill vi inte heller göra, om sparandet är socialt acceptabelt. När det gäller broarna är vi i och för sig positivt inställda, men det har inte gått att få jurister och andra att acceptera förfaringssättet med leasing. Och även om jag är ense med Rolf Clarkson om att besparingar kan åstadkommas på sikt, tror jag inte att broarna — ens om vi fattade ett beslut nu — skulle hinna iordningställas så snabbt att man skulle kunna spara 3 milj.kr. på driften redan under kommande budgetår. Det är där oenigheten ligger. Till sist vill jag säga några ord till herr Henricsson beträffande grusvägnätet. Visst är det så som ni säger. Jag erkänner att det kommer att bli tjälskador i år liksom alla andra år, och säkerligen speciellt i de områden som herr Henricsson företräder, eftersom vi där har den största andelen grusvägar. Men glöm inte hur viktig den prioritering är som vi har gjort på driftsidan vad avser grusvägarna. Och när det gäller indragning av vägstationer har vi angivit att man i första hand skall låta vägstationerna vara där grusvägarna är. Det är viktigt i tjällossningstider.

Herr talman! Icke något år sedan 1976 har vägverket för drift av statliga och statskommunala vägar fått kompensation för kostnadsstegringar som uppkommit till följd av inflationen. Det är sanningen, Rune Torwald. Om vi sedan utgår från 1979 års trafikpolitiska beslut, där vi var överens om att vi skulle vidmakthålla vägkapitalet, vill jag understryka att vi på intet sätt har levt upp till vidmakthållandenivån. I det budgetförslag vi nu diskuterar saknas 300 milj.kr. för att vi skall kunna vidmakthålla vägarna vid nuvarande kvalitet. Det är lätt att läsa ut av det underlagsmaterial som utskottet har haft till förfogande. Sedan vill jag bemöta påståendet att vi skulle göra oss skyldiga till näst intill lagbrott därför att vi i den här sysselsättningsmässigt bekymmersamma situationen begär att riksdagen skall fatta beslut om enskilda objekt. Rune Torwald hänvisar till beredskapsmedel. Men det anvisas ju inga beredskapsmedel. Förra året var det totalt 185 miljoner. Alla tidigare år då vi haft sysselsättningsproblem har anslaget till vägväsendet legat på 500 miljoner. Till detta har kommit anslag via s.k. särskilda medel, som vissa år gått upp till 700-800 miljoner. Regeringen saknar känsla för sysselsättningen. Därför måste vi från oppositionens sida gå in och driva en sysselsättningsskapande politik. Det är därför vi tar fram de här objekten. De har plockats fram ifrån den projektbank som vägverket har fått i uppdrag att utarbeta, enligt beslut av regering och riksdag. De här objekten finns i områden där sysselsättningsproblemen i dag är stora. De allra flesta projekt finns med i de flerårsplaner som vi arbetar utifrån. Jag noterar att centerpartiets representant här i riksdagen vill göra gällande att allting är bra när det gäller anslagen för drift och underhåll av våra vägar. Centerpartiets representant säger att vi får acceptera att människorna blir arbetslösa. Han sägert.o.m. att det är bra att vi lägger ner vägstationer ute i glesbygden. Jag tycker det är en väldigt bra deklaration han har gjort här. Det är avslöjande — det visar att centerpartiet inte ens på ett område som jag trodde låg centerpartiet väldigt varmt om hjärtat, nämligen när det gäller att slå vakt om vägarna ute i våra skogsbygder och glesbygder, vill vara med om att skapa och trygga sysselsättning för stora delar av befolkningen. Att göra detta är dessutom utomordentligt viktigt för svenskt näringsliv och inte minst för skogsindustrin och jordbruket, som har behov av ett väl fungerande vägnät.

Herr talman! Det är väl känt att varje förvaltning slåss för sin kaka. Det är också så att de redovisningar som görs är färgade av den inställning man har, att skaffa mesta möjliga pengar. Vad man ofta glömmer är att det exempelvis finns vissa förutsättningar för de beräkningar som görs. Bl. a. har vägverket förutsatt en fortsatt ökad trafik på vägarna. Låt mig då tala om att trafiken minskade mellan 1979 och 1980 på Europavägarna med 5,1 90, på övriga riksvägar med 3,0 26, på primära länsvägar med 2,0 26 och t.o.m. på glesbygdsvägarna med 1,1 96. Detta är säkerligen ett uttryck för att man samåker i större omfattning när bensinpriser och annat stiger. Man ser över om man inte kan minska transportutbudet, och man samtransporterar. Vi vet att det inte minst i Norrland på glesbygdsvägnätet nu görs omfattande insatser för att rationalisera t.ex. livsmedelsoch annan transport. Man samordnar dessa till gemensamma transporter i stället för att köra en mjölkbil, en timme efter en bil med charkuterivaror, en timme efter en med dricka, en med bröd osv. Man samordnar det hela och samlastar. Sedan lägger Kurt Hugosson i min mun att jag skulle ha sagt att allting är bra. Långt därifrån. Jag har sagt att man i ett ansträngt budgetläge med stora budgetunderskott får rätta mun efter matsäcken. Detta innebär att har man snålt med pengarna får man i sin tur prioritera så mycket hårdare på det som är nödvändigt. Och nödvändigt är driften. När det gäller vägstationerna vill jag än en gång framhålla att vad vi inom riksdagsmajoriteten understrukit vikten av är att de vägstationer som blir kvar skall ligga så lokaliserade att de klarar grusvägsunderhållet. Inte minst under tjällossningstiden kommer det att visa sig hur angeläget det är. Då har man den största belastningen på vägstationerna. Därför är det viktigt att man inte får långa tomkörningar ifrån en felaktigt lokaliserad vägstation.